Herr talman! Jag har aldrig ansett att antivåldskampanjen skulle lösa alla skolans problem — långt mindre samhällets problem. Vad jag och regeringen vill åstadkomma med den kampanjen är en skarp reaktion mot våld från vuxna och elever. Jag tycker att det är sorgligt att Lena Hjelm-Wallén vill misstänkliggöra en sådan gemensam insats mot det onda. Om Lena Hjelm-Wallén vill fråga om ytterligare insatser, kanske hon skulle vilja vara snäll att formulera frågan: Vilka ytterligare insatser vill skolministern göra? Det underlättar för mig att svara. Vidare finner jag det ytterst märkligt att Lena Hjelm-Wallén inte med ett ord i sin interpellation eller i sitt anförande berör sitt och socialdemokraternas ansvar för de problem hon tar upp. Hon skyller enbart på någonting som hon kallar ”traditionen”, även om hon naturligtvis litet här och där, som russin i kakan, blandar in påståenden om mig och mitt parti som reaktionära. Jag finner det också oroande att hon vid närmare eftertanke tydligen inte tror på decentralisering av besluten inom skolans värld. Tron på centralstyrning skiner igenom hela Lena Hjelm-Walléns interpellation och hennes anförande nyss. Det citat ur en intervju med mig som Lena Hjelm-Wallén anför i interpellationen bygger på en helt annan syn. Skolan skall inte förändra för förändringens skull eller på grund av centrala diktat. Om lärare och elever tillsammans finner sättet att arbeta vara bra, skall de självfallet inte ändra på det. Det är inte passivitet från min sida, det är tilltro — den tilltro som människorna i skolan så länge saknat, den tilltro som genomsyrar SIA utredningen. Lena Hjelm-Wallén hyser inte tilltro, utan uttrycker pessimism. Jag menar att det är en farlig pessimism som verkligen leder till passivitet. Lärare och elever känner det så: Vi kan inte själva åstadkomma en bättre skolsituation, andra måste ingripa. Beträffande fortbildningen: Vi har valt att följa riksdagens beslut, föranlett av en socialdemokratisk motion, om att göra en översyn inte bara av fortbildningen utan också av studiedagar och B-avdragsutbildning. Personligen tror jag väl inte på att fortbildning kan göra så väldiga storverk. Jag tror mera på det lokala utvecklingsarbetet, som inte minst blir följden av lokala arbetsplaner och lokal utvärdering. Som Lena Hjelm-Wallén påpekar i sin interpellation finns det också allt fler skolor med fungerande arbetslag, vilket tyder på att goda exempel smittar av sig. Det tror jag är den bästa vägen att förankra den syn på arbetssätt och arbetsformer som SIA-utredningen förespråkade. Jag vet ju att socialdemokraterna egentligen numera vill avskaffa lärarnas metodiska frihet. Men den metodiska friheten har inte tillkommit som ett privilegium för lärarna utan utifrån insikten att lärare liksom andra människor är olika och att det just i pedagogiskt arbete är av stort värde att lärarnas olika personlighet tas till vara. Det gäller också inom en organisation i arbetslag. SIA-utredningen pekade på att inställningen till sådana moment som medför samundervisning är skiftande och hävdade att varje arbetslag måste välja den nivå som man finner ge bästa arbetstillfredsställelse och bästa resultat för eleverna. I SIA-propositionen sade sig Lena Hjelm-Wallén vara medveten om att samarbete aldrig kan tvingas fram. Hon instämde vidare i Sveriges lärarförbunds uppfattning att övergången till en mera konsekvent genomförd arbetslagsprincip bör ske successivt. Jag står fast vid den uppfattningen. Lena Hjelm-Wallén gör det uppenbarligen inte. Hon blir otålig redan ett och ett halvt år efter det att reformen har trätt i kraft. Jag vill citera ännu ett yttrande av Lena Hjelm-Wallén i samma proposition: ”Det är enligt min mening varken lämpligt eller möjligt att ensidigt använda ett enda arbetssätt eller en enda form för undervisningen.” Kan Lena Hjelm-Wallén tala om vad det är som har föranlett den här åsiktsförändringen? Det har faktiskt inte ens gått fyra år sedan propositionen lades fram. Herr talman! Jag irriteras inte av socialdemokratiska förslag, vare sig de rör 100 milj.kr. till eller någonting annat. Men jag har en åsikt om dem. Den princip för decentralisering som riksdagen antog på förslag av den socialdemokratiska regeringen 1976 har, som jag ett flertal gånger nu har sagt, ännu inte tillämpats någon längre tid — faktiskt bara ett enda helt läsår, nämligen 1978/79. Det socialdemokratiska förslaget om ytterligare 100 milj.kr. till länsskolnämnderna innebär att en ökad andel av förstärkningsresursen skulle bli centraliserad. Enligt min mening bör man inte göra avsteg från riksdagens beslut 1976 innan man har fått mera omfattande erfarenheter. SÖ gör nu en uppföljning av statsbidragssystemet, och den parlamentariska delegationen — där Lena Hjelm-Wallén är ledamot — har till uppgift att noga följa den behovsorienterade resursfördelningen. Det finns ju skolor med stora problem inom varje större kommun, och det viktigaste är därför att se till, att skolstyrelsen gör en mer behovsinriktad fördelning inom den egna kommunen. Mitt intryck är att skolstyrelserna alltmer växer in i den mycket svåra uppgiften. Slutligen: Lena Hjelm-Wallén strör — utifrån sin erfarenhet förstår jag — goda råd till mig som skolminister: jag skall gå i debatt och jag skall göra allt möjligt. Jag skulle vilja föreslå Lena Hjelm-Wallén att följa mitt arbete inte bara i riksdagen och Expressen utan också i övrigt. Jag gör faktiskt en hel del mer.

Herr talman! Jag är helt övertygad om att Britt Mogård gör en hel del, och jag vet också att arbetsbördan är tung. Låt mig börja med resurserna. Det är ändå underligt vad regeringsansvaret kan förändra tidigare oppositionspolitikers inställning. Förr var mindre klasser de borgerligas allena saliggörande lösning på skolans problem. Nu har den ståndpunkten övergivits. Borgerligheten står tomhänt — den saknar tydligen både vilja och förmåga till handling. Jag noterar att skolministern, för att få fram de här 220 miljonerna, i sitt svar lägger ihop de olika delposter som successivt skall tillkomma under de år den nya läroplanen skall genomföras. Som jag sade tidigare var vi helt överens om de resurserna som en miniminivå. Men det finns förslag från socialdemokraterna om att resurserna borde öka — en fördubblad länsskolnämndsresurs. I år förutsätter regeringen att skolan tillförs knappt 40 milj.kr. för att öka personalinsatserna för elevernas färdighetsträning. Det är bra — vi har också varit med om att fatta det beslutet, men regeringen skall väl ha någon åtgärd att slå på trumman för. Situationen blir emellertid underlig när regeringen skall förklara vilka fantastiska insatser det går att göra i skolan genom ökad personaltäthet för 40 milj.kr., medan däremot det socialdemokratiska förslaget att utöver dessa 40 miljoner satsa 100 miljoner för att öka personaltätheten inte betyder någonting för skolans verksamhet. Jag är rädd för att skolministern avslöjar sig ha helt undermåliga baskunskaper i mängdlära. Självfallet var det ytterligare insatser som jag krävde i min interpellation. Jag tar inte upp Britt Mogårds tid med att be henne läsa högt ur redan fattade beslut. Det kan jag klara själv. Jag tycker att skolministern har viktigare ting att syssla med. Vi borde enligt min mening föra en debatt om de ytterligare insatser som behövs på grund av den situation som råder i många skolor och som också vi socialdemokrater anser vara allvarlig. På det sättet påtar vi socialdemokrater oss ett ansvar för utvecklingen. Jag försökte få antivåldskampanjen till att mer handla om positiva åtgärder för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det är, säger Britt Mogård, att misstänkliggöra hennes kampanj. Men det är inte fråga om det. Jag vill att vi skall gå djupare, och jag anser att det är ett för enkelt spår som Britt Mogård har kommit in på. Jag blev litet upprörd när Britt Mogård sade att hon inte tror så mycket på fortbildning. Den upprördheten delar jag säkert med praktiskt taget hela lärarkåren. Men det är bra att lärarkåren vet var den har skolministern i denna fråga. Det är inte så att vi socialdemokrater vill avskaffa lärarnas metodiska frihet. Vad som sägs i det citat som Britt Mogård läste upp om arbetssättet är vi helt överens om i riksdagen. Det skrevs också med anledning av en socialdemokratisk motion om hur arbetssättet borde stimuleras fram till att bli mer elevaktivt. Det mycket klara avståndstagande som görs beträffande ensidig katederundervisning måste vi föra ut med stor konsekvens, eftersom vi vet att det fortfarande trots alla skolbeslut är så dominerande ute i skolvardagen. Jag skulle vilja att Britt Mogård trädde upp till bevis: Var står det att vi vill avskaffa lärarnas metodiska frihet? Det som Britt Mogård läste upp att jag hade sagt i SIA-propositionen 1976 tyckte jag var förståndiga saker. Jag står fortfarande för detta. Men för den skull menar jag inte att vi passivt skall åse att situationen inte förändras till det som vi ville uppnå med besluten. Vi måste vara aktiva, vi måste stimulera. Det besvärliga med särskilt moderater i skoldebatten är deras inkonsekvens. I valrörelsen utmålas skolan som en ”krisbransch”. Nu säger man i budgetpropositionen att läget i skolan är ”tämligen gynnsamt”. I valrörelsetider staplas skolproblemen på varandra. I dag är regeringens prioritering att satsa på annat än det som syftar till att lösa skolans problem. Borgerligheten talar gärna väl om SIA-reformen, men samtidigt försvårar man dess genomförande, t.ex. genom att låta fortbildningen av skolpersonalen utebli, genom att avskaffa statsbidraget till allmän fritidsverksamhet i anslutning till den samlade skoldagen och genom att inte försörja skolan med tillräckligt många utbildade lärare. Varför utökar man inte antalet platser inom lärarutbildningen när det finns ett uppenbart behov och när det finns en mängd sökande? Regeringens företrädare talar inkonsekvent och otydligt om genomförandet av SIA-reformens olika delar. Det gäller t.ex. Britt Mogårds uttalande i Expressen: ”Vill skolan inte slipper den.” Slutligen vill jag säga att Britt Mogård från den här talarstolen instämmer i det mesta när det gäller skolreformerna, t.ex. elevaktiva arbetssätt, men ute i landet talar man i stället om ”flumpedagogiska påhitt från högre ort”. Konsekvens skulle jag vilja efterlysa!
Herr talman! Lena Hjelm-Wallén slår vilt omkring sig. Jag tycker att det allra mesta av det hon säger hör hemma i en normal riksdagsbehandling av frågan. Jag förutsätter att hon kommer att föra fram sina åsikter — möjligen med något snyggare ordval — när frågan behandlas i utskottet. Lena Hjelm-Wallén observerade tydligen inte att jag i min förra replik tog upp det citat ur Expressen som hon anför i sin interpellation, så vi har nog kommit litet i otakt. Lena Hjelm-Wallén begär att jag i egenskap av skolminister skall föra ut SIA-reformens tankar och även läroplanens tankar med konsekvens och kraft. Det menar jag nog att jag gör. Jag gör det naturligtvis i debatter och tal men också i de former som riksdagen har beslutat om. Jag avser då t.ex. de mål och riktlinjer som riksdagen snart kommer att fastställa. Lena Hjelm-Wallén tycker att antivåldskampanjen är ett alltför enkelt spår. Men jag undrar om de som utsätts för våldet — barnen och skolans personal — anser att det är enkelspårigt att försöka ingripa mot våldet.
Herr talman! Beträffande antivåldskampanjen så är det inte bekämpandet av våldet som jag menar är enkelt — det är en mycket svår uppgift — utan det är Britt Mogårds sätt att agera i det avseendet. Man måste gå mera på djupet med dessa problem. Visst skall vi i utbildningsutskottet och här i kammaren ta itu med en mängd av de frågor som jag tagit upp i interpellationen. Men problemet är ju att det på en hel del punkter inte är riksdagen som skall handla utan regeringen. I oppositionsställning har vi socialdemokrater inte de möjligheter som man har inom kanslihuset. Vi kan heller inte ge uppdrag till SÖ för att få förslag eller för att få åtgärder förverkligade. Det måste ankomma på regeringen. Därför måste vi uppmana regeringen till handling. Jag beklagar att regeringen bara säger att frågan får behandlas i annan ordning eller att den får tas upp i ett annat sammanhang. Det är ett fruktansvärt tomhänt handlande. Några punkter anser vi vara väldigt viktiga. Det gäller hur man skall minska orättvisorna mellan olika skolor. Ett sätt är att utöka personalen där behoven för detta är stora, dvs. vårt 100 milj.kr.-program. Jag hoppas att vi kan få en vettigare diskussion om det än vad vi hittills har haft. Som jag uppfattar det slår Britt Mogård bara ifrån sig med underliga räkneexempel. Riksdagen borde fatta beslut om att fler lärare skall utbildas. Jag fick inget svar på frågan varför det inte kan ske. Regeringen måste överarbeta fortbildningsprogrammet, så att frågorna om personalsamarbete och arbetsmetoder kan ges ett ökat utrymme. Det här hör inte direkt samman med de uppdrag som riksdagen gav regeringen när det gäller den totala översynen av fortbildningen. Vidare ankommer det på regeringen att lösa vissa avtalsfrågor som nu verkar hindrande för de olika arbetsenheterna. Jag tänker på det som har med den s.k. studieledaren att göra och vissa andra specialfunktioner i skolan. Varför händer det ingenting på det området? Det är snart fyra år sedan riksdagen fattade beslut om en förändring av de arbetsledande och studieledande funktionerna i skolan. Jag menar att regeringen borde dra nytta av SÖ:s omfattande invandrarprogram för att förbättra invandrarelevernas situation i stället för att förhålla sig helt passiv. Det är också min förhoppning att vi i riksdagen kommer att fatta beslut om en ökning av platsantalet i gymnasieskolan utöver det som regeringen har föreslagit, eftersom detta är helt otillräckligt. Då skulle högstadieeleverna slippa leva under pressen av att inte få plats i gymnasieskolan. Jag vill uppmana regeringen att lägga undan alla planer på att avskaffa statsbidraget till skolbyggen. Vad skall det vara bra för? Vad gör det för nytta i skolsammanhang? Slutligen vill jag också be regeringen att återinföra statsbidraget till allmän fritidsverksamhet i anslutning till skoldagen. Även om det inte handlar om så mycket pengar, är det fråga om regeringens trovärdighet när det gäller att föra SIA-reformen i hamn — särskilt med tanke på föreningslivets insatser.
Herr talman! För säkerhets skull vill jag säga att fortbildning är bra, men jag har ingen övertro på den. Jag tror mycket mera på lokalt utvecklingsarbete, naturligtvis stött av fortbildning. Beträffande personaltätheten i den svenska skolan vill jag säga att jag inte tänker upprepa de sifferuppgifter som jag lämnade för bara någon vecka sedan i den allmänpolitiska debatten. Jag konstaterade bara att personaltätheten i svenska skolor är högre än i skolorna i något annat jämförbart land. Då undrar jag om det är något speciellt fel på svenska lärare och elever, eftersom man vili öka personaltätheten ännu mera. När det gäller lärarbristen är inte problemet att vi inte har utbildade lärare. Vi har sådana men de tjänstgör inte, eller också tjänstgör de bara på deltid. Jag anser att det vore direkt ansvarslöst att öka utbildningen av lärare och då riskera att de redan utbildade som inte tjänstgör eller inte tjänstgör tillräckligt kommer tillbaka. I så fall finge vi ett överskott av lärare, vilket inte vore lämpligt. Vi har valt att utöver en begränsad ökning av lärarutbildningen försöka reaktivera icke tjänstgörande lärare. Beträffande systemet med statsbidrag till skolbyggnader tycker jag att Lena Hjelm-Wallén bör läsa igenom den promemoria som ligger till grund för förslaget, ordentligt tänka igenom hur det var när hon var skolminister och fundera över om det verkligen är statsbidragssystemet som hon vill slå vakt om — så att det inte är pengarna. Det senare kan jag mycket väl förstå. Jag har mycket svårt att föreställa mig att någon kan slå vakt om det egendomliga statsbidragssystemet när det gäller skolbyggnader. Slutligen än en gång: Lena Hjelm-Wallén säger att det är mycket bra att bekämpa våld men att det är fel på Britt Mogårds sätt att göra det. Då frågar jag mig: Vilket sätt? Jag har kallat till överläggningar mellan personalorganisationer, elevorganisationer, föräldraorganisationer och andra berörda. Vi skall då ha en rikskommitté, och den skall samlas till sitt första sammanträde den 15 februari, dvs. nu på fredag. Då skall vi diskutera på vilket sätt våldet bör bekämpas.
Herr talman! Visst behöver det utbildas fler lärare i dag. Jag är på det klara med att man inte bara skall utgå från dagens behov utan också se några år framåt och försöka avgöra om lärarna behövs även då. Prognosen är emellertid klar på en del håll. Det gäller t.ex. hemspråkslärare, lärare inom industri och hantverk samt förskollärare. Här behövs det fler lärare! Britt Mogård kan inte springa ifrån sitt ansvar. Även utbildningen av obehöriga lärare har haft mycket svårt att komma i gång, och man vet ännu inte vad det blir för resultat. Beträffande skolbyggena vill jag påpeka att riksdagens uppdrag till regeringen att se över statsbidraget till skolbyggen föranleddes av en socialdemokratisk motion. Vi ville förenkla statsbidragssystemet, eftersom detta är alldeles för klumpigt. Men för den skull ville vi inte avskaffa statsbidraget, som ju departementsförslaget syftar till. Det kan vi inte vara med om. Jag kan inte förstå att det på något sätt skulle kunna förbättra för skolan. När det gäller insatserna för att bekämpa våldet kan man inskränka sig till att enbart se på det s.k. skolvåldet som sådant och sedan försöka vidta åtgärder. Enligt min mening är dock detta ett alltför snävt synsätt. Man måste gå mycket djupare. Den uppfattningen har också elevorganisationerna och föräldrarörelsen givit uttryck för. De vill ha positiva åtgärder, åtgärder på en bredare bas för skapandet av en bättre arbetsmiljö i skolan. Jag delar helt deras uppfattning. Slutligen några ord om resurserna. Jag förstår att Britt Mogård inte vill se något gott i socialdemokraternas förslag om en ökning av resurserna. När hon svarar på andra frågor här i riksdagen, t.ex. på en fråga av Mårten Werner för en tid sedan, kan det låta så här: ”Skolan har också fått betydande resurstillskott de senaste åren. Beslutet om ett nytt statsbidragssystem har inneburit ökade resurser med ca 100 milj.kr. per år.” När vi föreslår ytterligare 100 milj.kr. förlöjligas det. Britt Mogård sänder t.o.m. ut pressmeddelanden, där hon ”kräver” att socialdemokraterna skall sluta att föra fram detta förslag. Jag är glad över att andra uppfattar vårt förslag annorlunda, t.ex. Lärartidningen/Svensk Skoltidning som talar om ”välmotiverade förslag om utökning av länsskolnämndsresursen”. Tidningen Fackläraren klargör också att de som väntar på nya initiativ av regeringen ingenting har att vänta. Det heter: ”De utgiftsökningar som föreslås är i regel konsekvenser av redan fattade beslut eller i övrigt rent av automatiska uppräkningar.” Jag skulle önska att vi finge en rejäl debatt i stället för debatten på den låga nivå där Britt Mogård gärna vill hålla sig. Jag skulle också önska att Britt Mogård hederligt erkände att socialdemokraternas och de borgerligas prioriteringar är olika. Det är lika bra att erkänna att i det budgetläge som vi alla utgår ifrån vill socialdemokraterna till skillnad från de borgerliga prioritera en utökning av personalen för att lösa vissa av skolans problem.

Herr talman! Gunnar Olsson har med hänvisning till en av postverket genomförd utredning om de s.k. små postområdena frågat om jag vill medverka till att en förändring, som enligt utredningen berör Arvika, inte kommer till stånd. Statsmakterna fattade år 1976 beslut om ny organisation för postverket. Beslutet innebar bl.a. en väsentligt utökad delegering av ansvar och befogenheter från central till regional och lokal nivå. I beslutet slogs även fast att postverket som affärsdrivande verk har att utföra sina av statsmakterna fastlagda åligganden inom ramen för de intäkter verket kan uppnå på marknaden. Vidare beslöts att det skulle ankomma på postverket att fatta beslut om indelningen i postområden, klassificeringen av postkontor samt den detaljerade utformningen av lokalförvaltningens organisation. Postverkets nya organisation medförde omfattande förändringar, vars alla konsekvenser inte kunde överblickas vid tidpunkten för beslutet. Jag finner det därför naturligt att postverket fortlöpande prövar möjligheterna att bättre anpassa sin organisation till verkets uppgifter inom ramen för de av statsmakterna fastställda riktlinjerna. Som ett led i denna verksamhet har postverket utrett ändamålsenligheten hos de minsta av landets 59 postområden. Den nuvarande indelningen i postområden bygger på bedömningar från början av 1970-talet om vilka resurser ett postområde måste ha för utförande av administrativa arbetsuppgifter som handläggande av organisations-, rationaliseringsoch personalfrågor. Utvecklingen inom dessa områden har under de senaste åren varit mycket snabb, och kraven på kunnande och specialkompetens hos den administrativa personalen har ökat snabbt. Inte minst medbestämmandelagen och anslutande regler ställer helt nya krav. För att delegering till ett postområde skall vara möjlig måste detta ha erforderliga resurser. De minsta postområdena måste förstärkas avsevärt för att klara de tänkta uppgifterna. Alternativen kan vara att minska antalet postområden eller att inte delegera lika mycket som ursprungligen förutsatts. Postverket har ännu inte fattat beslut i dessa frågor.

Herr talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för svaret. Den fråga som jag har tagit upp kan kanske vid första påseendet verka ganska oskyldig. Men det är tydligen nu som planerna läggs fast, och den allmänna uppfattningen i västra Värmland och norra Dalsland är att det som utredningen föreslår till varje pris måste förhindras. Och det är här som jag vädjar till statsrådet om medverkan. I Arvika invigdes så sent som den 20 november förra året nya lokaler för postens administration. Detta innebar ett lokaltillskott på 700 m? och krävde en investering på i runda tal 5,5 milj.kr. Dessa nya lokaler tillkom för att i första hand tillgodose den administrativa enheten för postområdet. Jag vill också för statsrådet nämna att det nya postområdet, omfattande de kommuner i Värmland och Dalsland som jag har angett i min fråga, har funnits så kort tid som från den 1 januari 1979 — alltså under bara drygt ett års tid. Statsrådet säger i sitt svar att de minsta postområdena avsevärt måste förstärkas för att klara de tänkta uppgifterna, Men så sent som för ett år sedan skedde alltså en förstärkning av detta område. I dagens svåra ekonomiska situation vill vi helst undanbe oss denna typ av tvära kast i offentliga verk. Det måste väl ändå, herr kommunikationsminister, betecknas som ett slöseri med allmänna medel att efter bara ett år slå sönder en väl fungerande organisation, samtidigt som vi vet att ett antal — enligt uppgift tolv — kvalificerade tjänstemannatjänster försvinner från Arvika. Vad vi i västra Värmland och norra Dalsland har reagerat hårdast på, det är när utredarna låter flera postområden, som är betydligt mindre än Arvika, stå kvar och hävdar att Arvika postområde är en konstruktion. Och om man studerar kartan från Åmål i söder till Eda i norr, så är det klart att man lätt får ett intryck av att Arvika postområde är en konstruktion. Men i verkliga livet fungerar denna konstruktion utmärkt och bör inte efter ett års uppbyggnad slås sönder. Vi som bor i västra Värmland och norra Dalsland är beredda att kämpa för att få behålla vårt postområde. Jag hoppas innerligt att statsrådet här vill ge mig ett besked om att statsrådet är beredd att stödja oss i den kampen.
Herr talman! Jag vill säga till Gunnar Olsson att jag i alla situationer är beredd att lyssna och försöka inta en så saklig ståndpunkt som möjligt. Jag vill av förklarliga skäl inte föregripa ett beslut som ännu inte fattats av postverket, utan jag har bara lyssnat och lärt av vad herr Olsson haft att säga.
Herr talman! Jag är tacksam för statsrådets deklaration att statsrådet inte bara har lyssnat utan kanske också lärt en del. Detta är nämligen en fråga som engagerar alla i vår bygd. Det är nu man lägger fast planerna, och det är alltså nu vi kräver en benägen medverkan från statsmakternas sida. Jag har inte en sportslig chans att på de få minuter som här står till buds närmare redogöra för den 15 sidor långa promemoria som tillställts postens regionförvaltning i Göteborg. Men jag vill konstatera att Arvika postområde, som jag angett i min fråga, utgörs av fyra kommuner i Värmland och tre kommuner i Dalsland. Här finns f. n. 375 tjänster inrättade. Totalt är ca 500 personer anställda. Enligt den senaste räkningen är antalet hushåll strax över 44 000. Vi anser att postverket i vårt område har en i hög grad decentraliserad serviceoch försäljningsorganisation, och den vill vi behålla. Nu hoppas jag verkligen att statsrådet efter att ha lyssnat till detta också medverkar till att vi får behålla den organisation vi i dag har. Kan vi få en försäkran om det?
Herr talman! Jag kan aldrig försäkra att jag skall ingripa i handläggningen av en fråga innan beslut fattas av ett av våra verk. Då vore det kanske risk för att konstitutionsutskottet drog mig i håret, och det vill vi väl ändå inte, herr Olsson, att jag skall råka ut för.
Herr talman! Jag är medveten om att konstitutionen förbjuder ett statsråd att gå in i ett verks planering. Men eftersom planeringen har startat nu och utredningen presenterat sitt förslag är det väl ändå hög tid att statsrådet avger en viljeyttring och klargör sin personliga inställning till den föreslagna omorganisationen. Det är bara det vi kräver i dagens läge.

Herr talman! Arne Fransson har frågat mig om jag är beredd att medvernaa till en generösare tolkning än den som nu tillämpas vid beviljandet av statsbidrag till enskild väghållning. Enligt Arne Fransson innebär tillämpningen av den förordning om statsbidrag till enskild väghållning som gäller fr.o.m. i år en skärpning i förhållande till tidigare tillämpning. Tillämpningsföreskrifter till den nya förordningen har utfärdats av statens vägverk. Enligt huvudregeln skall en väg vara ca 1 km för att bidrag skall utgå. Föreskrifterna medger dock — under vissa förutsättningar — att bidrag lämnas för vägar ned till 450 meters längd. Tidigare tillämpades en nedre gräns av 420 m. Det är alltså en förändring på 30 m som vi talar om. Myndigheterna kommer att tillämpa de nya bestämmelserna på ett generöst sätt. Det betyder bl.a. att en väg i glesbygd som nu har bidrag men som understiger den nya gränsen får behålla sitt bidrag. Att som Arne Fransson menar även ta med sociala synpunkter vid prövningen av bidrag till enskild väghållning finns varken förutsatt i förarbetena till eller i den förordning som vi diskuterar. Över huvud taget har inget av kommunikationsverken fått sådana åligganden. Det är andra myndigheter som har ansvaret för de sociala frågorna. Arne Fransson tar som exempel en sjukeller folkpensionär som bor vid en enskild väg och som inte har ekonomiska förutsättningar att klara vägunderhållet och därmed kanske tvingas flytta från sin bostad. Väghållningen för 450 m väg kostar ca 1 000 kr. per år. Om nu bidrag skulle ha utgått hade det i mitt exempel utgjort 700 kr. för helt år. Jag tror för min del inte att någon tvingas flytta från sin bostad enbart på grund av ett uteblivet bidrag om 700 kr. Det tillhör vidare undantagen att endast en fastighet uppbär bidrag. Normalt finns flera fastigheter vid en väg, och dessa får då dela på både väghållningskostnaderna och eventuella bidrag. Sammanfattningsvis anser jag att bestämmelserna om statsbidrag till den enskilda väghållningen är fullt rimliga. Tilläggas kan att våra kommuner i många fall går in och tar över väghållningen eller på annat sätt bidrar till denna i de fall som de statliga bidragen inte räcker till eller när särskilda sociala hänsyn måste beaktas.

Herr talman! Bakgrunden till min fråga om statsbidrag till enskild väghållning är att tillämpningen av förordningen numera skärpts vid beviljandet av bidrag. De tillämpningsföreskrifter som meddelats av statens vägverk innebär att en nedre gräns för väglängden på 450 m skall gälla för att man skall erhålla bidrag. Också av svaret från kommunikationsministern framgår att det blivit en viss skärpning i förhållande till tidigare. Det är emellertid inte fråga om en skillnad på 30 m, vilket anges i svaret. Jag känner till exempel där bidrag utgått även när det gällt vägar för vilka väglängden understigit de 420 m som kommunikationsministern anger. Enligt min uppfattning är det felaktigt att låsa statsbidragsbestämmelserna så hårt vid ett exakt angivet antal meter. Det är som jag ser det nödvändigt att vid bedömningen också ta vissa sociala hänsyn till de människor som bor vid en väg som har ett lägre antal vägmeter än de 450 som anges i föreskrifterna. Jag är medveten om att det är andra myndigheter som har ansvaret för de sociala frågorna, men jag tycker ändå att dessa aspekter bör finnas med vid bedömningen. Låt mig, herr talman, anföra ett par exempel! Det ena exemplet gäller en fastighet till vilken det finns en väg med en längd av 450 m. Fastighetsägaren har såväl traktor som snöplog, och han är vidare ung och frisk. Han erhåller följaktligen statsbidrag. Det andra exemplet avser en fastighet som ligger vid en väg med en längd av 440 m. Ägaren till denna fastighet saknar kanske både traktor och snöplog. Han har dessutom svåra hjärtbesvär och är därför sjukpensionär. Vägen i det här exemplet är alltså 10 m för kort, och något statsbidrag utgår inte. Jag anser det som mycket angeläget att man även för sådana människor bör skapa förutsättningar och möjligheter att bo kvar i sina fastigheter så länge som möjligt. Därför delar jag inte riktigt kommunikationsministerns uppfattning att det inte spelar någon roll ekonomiskt sett för den enskilde om saatsbidrag utgår eller inte. Enligt min uppfattning har det betydelse i vissa fall. En positiv sak är emellertid att kommunikationsministern uttalar i svaret att myndigheterna kommer att tillämpa de nya bestämmelserna på ett generöst sätt. Jag förutsätter då att de inte kommer att hänga upp sig på en eller annan meter när det gäller väglängden. Om de gör det, tillämpar de ju inte bestämmelserna på det generösa sätt som kommunikationsministern anger i svaret. Till sist vill jag, herr talman, tacka kommunikationsministern för svaret.
Herr talman! Jag kan väl på ett sätt hålla med herr Fransson. Det är bara så, att det alltid blir sådana här problem när man drar en gräns. Hade man i stället satt gränsen vid 440 m, hade den sjuka personen fått statsbidrag. Men hade detta varit rättvist med tanke på den som har en 435 m, 430 m eller 420 m lång väg? Någonstans måste man dra gränsen, men jag hoppas att man inte skall behöva mäta alltför knappologiskt. Som herr Fransson sade har jag också framhållit detta i svaret.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det kompletterande svaret. Det är värdefullt att det finns en viss flexibilitet när det gäller den nedre gränsen för statsbidrag.

Herr talman! Arne Fransson har frågat mig när man från regeringens sida avser att lämna byggnadsstyrelsen klartecken för att sätta i gång byggandet av en ny förvaltningsbyggnad för polisoch kronofogdemyndigheterna i Nässjö. Regeringen uppdrog den 29 maj 1976 åt byggnadsstyrelsen att projektera en ny förvaltningsbyggnad i Nässjö t.o.m. byggnadshandlingar. Enligt regeringens beslut skall objektet, som också Arne Fransson påpekar i sin fråga, ingå i byggnadsstyrelsens investeringsreserv och kunna utföras när det är lämpligt med hänsyn till sysselsättningsläget. Enligt vad jag har inhämtat är projekteringsarbetet avslutat. Byggnadsarbetena kan påbörjas fyra månader efter det att byggnadsuppdrag har lämnats. F.n. är arbetsmarknadsläget inte sådant att det är motiverat att påbörja byggnationen. Regeringen gör emellertid fortlöpande bedömningar av sysselsättningsläget, och så snart det är av arbetsmarknadsskäl motiverat med byggstart kommer regeringen att pröva om arbetena skall påbörjas. Jag är medveten om att polisoch kronofogdemyndigheterna i Nässj behov av ändamålsenliga lokaler, och jag kommer därför att noga följa

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. De lokaler som polisoch kronofogdemyndigheterna i Nässjö använder sig av är av sådan beskaffenhet att byggandet av en ny förvaltningsbyggnad måste sättas i gång snarast möjligt. Av justitieministerns svar framgår att regeringen fortlöpande gör bedömningar av sysselsättningsläget, eftersom projektet tillhör byggnadsstyrelsens investeringsreserv och skall utföras när behov föreligger med hänsyn till sysselsättningen på orten. Jag är medveten om att sysselsättningsläget inte är oroande för dagen, trots att antalet arbetslösa byggnadsarbetare i Nässjöområdet vid det senaste månadsskiftet uppgick till drygt tio. Eftersom vissa mindre byggnadsarbeten kommer att avslutas under våren 1980 och då antalet nya kända projekt som skall igångsättas är litet, är det nödvändigt att snara åtgärder vidtas när situationen försämras. Eftersom byggnadsarbetet kan igångsättas först fyra månader efter det att byggnadsuppdrag föreligger, anser jag det vara angeläget att regeringen inom de närmaste månaderna ger klartecken för projektet. Det skulle vara otillfredsställande, om vi hamnar i en situation där antalet arbetslösa byggnadsarbetare ökar och vi inte utnyttjar möjligheten att starta byggandet av nya lokaler för polisoch kronofogdemyndigheterna. Från planeringssynpunkt skulle det därför vara angeläget om regeringen Nr 83 kunde ge klartecken för projektet under våren, så att igångsättning kan ske — Tisdagen den hösten 1980. Jag är övertygad om att detta skulle vara den bästa lösningen, 12 februari 1980 och jag utgår från att justitieministern är beredd att medverka till en sådan lösning. Om tidpunkten Slutligen, herr talman, vill jag understryka vikten av att personalen vid = för förslag om polisoch kronofogdemyndigheterna i Nässjö snarast möjligt får ändamåls — den andliga vårenliga lokaler att arbeta i, vilka uppfyller de krav på en god arbetsmiljö som den vid sjukhus personalen har rätt att ställa. och kriminalvårds
Herr talman! Arne Franssons inlägg föranleder ingen annan kommentar från min sida än att jag upprepar att vi är överens om att det finns behov av bättre och mer ändamålsenliga lokaler för polisoch kronofogdemyndigheterna i Nässjö. Jag vill också upprepa att vi inom regeringen gör fortlöpande bedömningar av sysselsättningsläget, och det är de bedömningarna som avgör när byggnadsarbetena så småningom kan komma i gång.
Herr talman!

Jag tar också fasta på att justitieministern har angett i sitt svar att man följer den här frågan med största uppmärksamhet, och jag noterar det med tillfredsställelse.

Herr talman! Evert Svensson har frågat mig när jag avser att lägga fram proposition om den andliga vården vid sjukhus och kriminalvårdsanstalter m.m. Det betänkande om andlig vård vid sjukhus, kriminalvårdsanstalter m.m. som avlämnades i januari 1979 har därefter remissbehandlats. Remissinstanserna var till övervägande del positiva till en personell förstärkning inom den andliga vården vid sjukhus och kriminalvårdsanstalter. Däremot var man kritisk till enskilda delar av de förslag som utredningen om andlig vård förde fram. Betänkandet kan därför enligt min mening inte utan ytterligare överväganden läggas till grund för förslag till riksdagen. 35 Utredningens förslag skulle också medföra starkt ökade kostnader såväl för statsverket som för kyrkofonden. Regeringen har i samband med höstens budgetarbete bedömt att utrymme för så stora kostnadsökningar inte fanns i det nyligen framlagda budgetförslaget. Inom regeringskansliet övervägs f. n. om vissa av utredningens förslag kan genomföras successivt och utan sådana organisatoriska förändringar som förutsattes i betänkandet. Regeringen har i sitt förslag till uppräkning av anslaget Bidrag till trossamfund öppnat en möjlighet härför. Skulle den nu antydda vägen att lösa den i och för sig angelägna frågan om en förstärkning av den andliga vården visa sig framkomlig, är det möjligt att en särskild proposition i ämnet inte behöver föreläggas riksdagen utan att jag i andra sammanhang kan återkomma med förslag.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag vill bara inledningsvis säga att vi från samhällets sida måste vara överens om att människor som är intagna på slutna anstalter har rätt till andlig vård. Vi som vistas utanför har ju de möjligheterna i den värld vi lever i. Här har alltså samhället ett ansvar, och det finns en risk för att man drar ut på tiden när det gäller sådana här frågor och att inget resultat nås. Nu har vi ett utredningsbetänkande som är ett år gammalt. Remissinstanserna har gett sina svar. Det borde vara möjligt att ganska snart få fram en proposition. Det är klart att jag också kan ha förståelse för att det här är en ekonomisk fråga, att det kostar några miljoner att genomföra det hela — men vi har ett ansvar från samhällets sida och vi måste ta det ansvaret. Jag hoppas att frågan — vare sig den tas uppi en särskild proposition eller ingår i en mer omfattande proposition — kan bli löst inom en snar framtid. Jag tror att det är nödvändigt.

Herr talman! Evert Svensson har frågat mig dels när den av riksdagen våren 1979 begärda planen för utveckling av statens stöd till trossamfunden kan förväntas, dels om jag är beredd att ange efter vilka kriterier en sådan plan skall upprättas, dvs. vilket ekonomiskt mål planen skall ha och vilka kostnader som skall inräknas. Med anledning av riksdagens begäran om en plan för utvecklingen av statens stöd till de fria trossamfunden har en arbetsgrupp inom regeringskansliet fått i uppdrag att utarbeta förslag till en sådan. Detta uppdrag framgår av årets budgetproposition . Planen bör enligt riksdagens beslut syfta till att dessa samfund i ekonomiskt hänseende uppnår jämställdhet med svenska kyrkan . Sveriges frikyrkoråd har tidigare med ekonomiskt jämlik behandling avsett att de fria trossamfunden borde få en lika stor del av sina utgifter täckta av statsbidrag som svenska kyrkan. För att önskemålet om jämställdhet skall kunna tillgodoses måste arbetsgruppen göra en så rättvis jämförelse som möjligt mellan de statsbidrag som nu utgår till svenska kyrkan resp. de fria trossamfunden och deras kostnader för verksamheten. Jag är inte beredd att ta ställning till vilket ekonomiskt mål planen skall ha och vilka kostnader som skall inräknas, innan arbetsgruppen har avgett sitt förslag och Frikyrkorådet har fått tillfälle att framföra sina synpunkter. Som grund för arbetet ligger dock självfallet riksdagens uttalande att man bör sikta mot ekonomisk jämställdhet mellan svenska kyrkan och de fria trossamfunden. Jag förutsätter att arbetsgruppen avslutar sitt arbete i så god tid att ett förslag till plan kan läggas fram till nästa års riksdag.

Herr talman! Jag ber att få tacka också för det här svaret. Vi har så småningom här i riksdagen blivit överens om principen om jämställdhet mellan å ena sidan trossamfund utanför svenska kyrkan och å andra sidan svenska kyrkan. Jag undantar då naturligtvis uttaxeringen, som är en helt annan sak och som ligger på det kommunala området. Jag vill, herr talman, notera denna samstämmighet som kommit till uttryck iriksdagen och som riksdagen också har fattat ett beslut om förra året. Det är viktigt att vi inte tappar tempo i de här anslagshöjningarna. Riksdagens beslut är entydigt. Det skall vara ekonomiskt jämlik behandling av svenska kyrkan och trossamfund som inte tillhör svenska kyrkan. Naturligtvis kan det bli svårt att räkna ut vad den jämställdheten skall innebära. Frikyrkorådet har för sin del kommit fram till att det rör sig om 10 90 av utgifterna. Det skulle i 1978 års priser göra 65 milj.kr. Vi är nu uppe i 31 miljoner i verksamhetsbidrag. Räknar vi med bidrag till byggnadskostnader kommer vi upp till 42 milj.kr. Det är alltså rätt betydande höjningar som måste ske under de närmaste åren. Det är viktigt att den här planen blir utarbetad, så att man inte skjuter arbetet framför sig med hänvisning till att man är på väg att göra en plan och säger att innan dess kommer ingenting. Jag noterar med tacksamhet att den här planen skall — jag tror att jag kan säga det — läggas fram vid nästa års riksdag, så att vi då får ta ställning till den. Sedan gäller det vad som skall räknas in. Skall bidragen till byggnaderna räknas in? Skall bidragen till den andliga vården, som vi diskuterade nyss, räknas in? I varje fall måste man säga, tycker jag, att anslaget till den andliga vården bör ligga utanför anslaget. Om det ligger under samma anslag, bör det tydligt anges att det inräknas där. Sedan har jag fått mig bekant att det pågår en utredning om samlingslo kalerna, i vilken Frikyrkorådets sekreterare är med. Det blir så att säga en annan fråga. Det är möjligt att frågan om bidraget till samfundslokalerna kan lösas den vägen.
Herr talman! Det finns inga delade meningar om målsättningen, men det är, som Evert Svensson också noterade här, svårt att få fram de riktiga siffrorna för verksamhetens totala kostnader inom frikyrkodelen. Frågan om hur stor procentuell andel statsbidragen skall utgöra kan självfallet också diskuteras. Detta är två faktorer som det är mycket svårt att väga in. Sedan vill jag bara säga att utredningen givetvis skall försöka att få fram aktuellare siffror än dem som Frikyrkorådet har utgått från, alltså 1968 års siffror. Det betyder att även det materialet på något sätt måste tas fram. Jag vill vidare gärna säga att vilken väg man skall gå — om bidraget till andlig vård skall finnas inrymt inom det här speciella anslaget och vilken inriktningen i så fall skall vara — får självfallet avgöras vid den totala prövningen.
Herr talman! När riksdagen fattade sitt beslut i frågan var detta stöd till den andliga vården inte påtänkt, så att säga — det var inte medtaget i resonemanget — och det ligger i och för sig utanför. Det resonemang som jag för här innebär att om stödet skall ligga inom anslaget, bör det vara i form av ett underanslag, och det bör då klart och tydligt framgå att de pengarna gäller den andliga vården. Jag har bara ytterligare en synpunkt att skicka med till regeringen, och det är att bestämmelserna bör bli så enkla att hantera som möjligt. Det är viktigt att de är enkla, inte bara därför att man inte skall kunna byråkratisera för mycket, utan också därför att det här rör sig om fria folkrörelser. De skall verkligen känna sig fria, så att det inte utbildas nya statskyrkor, som man ibland hör sägas.
Herr talman! Utan anknytning till det allra senaste yttrandet av Evert Svensson vill jag gärna säga att hans vädjan om enkla regler skall efterkommas. Jag delar helt hans uppfattning, att den verksamhet som bedrivs av folkrörelser skall vara så litet reglerad av statsmakterna som möjligt; den skall över huvud taget inte alls vara reglerad av statsmakterna i detalj, utan den skall bara få ett allmänt stöd. Sedan skall folkrörelserna i sin egen verksamhet själva kunna avgöra vilken färdriktning man vill ha. Vi är helt ense på den punkten.
Herr talman! Jag tackar för det. Intentionerna från kommunministern, mig och andra kan vara väldigt goda i det här avseendet, men anvisningarna skickas ju sedan ut till anslagsbeviljande myndigheter, som brukar ha stor förmåga att krångla till Nr 83 det, i det vällovliga syftet att allt skall bli rätt och riktigt.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag anser att informationen till invandrarna om folkomröstningen om kärnkraft har handlagts på ett tillfredsställande sätt. Inför folkomröstningen i kärnkraftsfrågan har 1 milj.kr. beräknats för valteknisk och röstmotiverande information till invandrarna. Denna information ombesörjs av riksskatteverket i samarbete med invandrarverket. De statliga medel som anslagits till kampanjverksamheten inför folkomröstningen har, i enlighet med vad som överenskoms vid överläggningarna mellan företrädare för riksdagspartierna inför folkomröstningen, beräknats med hänsyn till att kampanjkommittéerna även skall ansvara för information om sin linje på andra språk än svenska. Det är viktigt att information om folkomröstningen når fram till alla invandrare. Distributionen av visst informationsmaterial som framtas av riksskatteverket och invandrarverket sker via kampanjkommittéerna och dem närstående organisationer. Jag finner därför inget anmärkningsvärt i att dessa myndigheter samråder med kampanjkommittéerna vid utformningen av informationsmaterialet inför folkomröstningen. Det är naturligtvis viktigt att ett dylikt samråd ej mer än nödvändigt fördröjer distributionen av informationsmaterialet, utan att informationen om folkomröstningen verkligen når ut till de röstberättigade invandrarna i god tid.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Petri för svaret på min fråga. Jag måste säga att jag tycker att det här svaret är ett diplomatiskt mästerstycke. Statsrådet undviker på ett mycket elegant sätt att komma in på de problem som frågan egentligen handlar om. Vi kan till att börja med vara fullt eniga om vikten av att vi verkligen når fram till invandrarna med information om folkomröstningen och om vad den innebär. Det är helt uppenbart att invandrarna har ett klart sämre utgångsläge när det gäller att ta ställning till den här besvärliga frågan än vad infödda svenskar har, helt enkelt av språkskäl — de har inte haft samma möjligheter att följa den långa debatt om kärnkraft som vi haft i Sverige ända 39 sedan 1973. Därför är det viktigt att de får en ordentlig information och att de får en information så tidigt som möjligt — att de verkligen tidigt görs uppmärksamma på att den här folkomröstningen skall komma till stånd och vad den handlar om samt på att de är röstberättigade, även om de inte är svenska medborgare. Det här föranledde också statens invandrarverk och riksskatteverket att så snart det var klart med folkomröstningen sätta i gång förberedelsearbetet för att nå ut med en information om folkomröstningen till invandrarna. Redan i höstas började man producera en affisch på åtta språk. Affischens layout skulle sedan också användas i broschyrer. När man utarbetade affischen fanns kampanjkommittéer färdiga för linje 1 och linje 3 men inte för linje 2. I stället förankrade man förslaget till affisch hos partier och organisationer som stod bakom linje 2 liksom hos de båda kampanjkommittéerna, och man fick klartecken. När affischerna var färdiga och man redan börjat distribuera ett brevkort med samma utseende som affischen slog linje 2 i januari larm och sade att det hela var oacceptabelt. Anledningen var att ordet ”kärnkraft” fanns med i materialet och att där fanns en kärnkraftssymbol. Det ansåg linje 2 vara oacceptabelt, och man krävde att materialet skulle stoppas. Eftersom man var beroende av linje 2:s organisationer för att få ut materialet, tvingades invandrarverket att stoppa detta material och börja om på nytt för att ta fram ett annat material. Resultatet har blivit att man kommer ut en månad försenad med information till invandrarna om att folkomröstningen skall komma till stånd. Dessutom blir informationen oklarare, eftersom man varit tvungen att rensa bort ordet ”kärnkraft” och symbolerna för kärnkraft och för avveckling, alltså solsymbolen, från materialet. Jag vill därför för det första fråga om statsrådet Petri anser att det här samrådet mer än nödvändigt har fördröjt distributionen av materialet, något som det enligt det här svaret inte fick göra. För det andra vill jag fråga om han har några planer på att öka resurserna för invandrarinformation för att kompensera denna mycket beklagliga försening av informationen.

Herr talman! Om nyttan av information om folkomröstningen till invandrare har vi säkert inte olika uppfattningar.

Jag vill inte gå in i detalj på vad som har förekommit — jag kan ha förståelse för att man hade samråd med linje 2, sedan linje 2 hade blivit så att säga konstruerad. Men jag tycker inte att det är onormalt diplomatiskt att understryka å ena sidan att riksskatteverket och invandrarverket skall hålla kontakt med kampanjorganisationerna och å andra sidan att distributionen avinformationsmaterialet inte får fördröjas. Jag hoppas att informationen nu verkligen skall bli massiv. Det finns enligt min mening för dagen ingen anledning att anslå ytterligare medel. De anslag som kampanjkommittéerna har fått tror jag kommer att användas väl.
Herr talman! Jag skall inte pressa statsrådet Petri på några omdömen om vad som har hänt — jag förstår mycket väl att han befinner sig i en delikat situation. Vad jag själv tycker tror jag har framgått. Däremot anser jag att man måste se med allvar på den situation som har uppstått. Här är det fråga om informationsmaterial som skulle ha gått ut i januari och som nu i stället kommer i slutet på februari. Då är det mindre än en månad kvar tills invandrarna skall gå till valurnorna. Ansvaret för informationen om vad de olika linjerna innebär ligger naturligtvis på företrädarna för linjerna. Men vad det här är fråga om är att informera invandrarna om att de faktiskt får delta i folkomröstningen. Det är den informationen som har blivit så katastrofalt försenad genom det egendomliga agerandet från linje 2. Min fråga gällde alltså: Kan man inte göra någonting för att informationen, när den nu kommer, skall få större genomslagskraft? Eftersom den är försenad måste den slå igenom desto effektivare när den nu äntligen kommer.
Herr talman! Jag tror att det är svårt att med pengar vinna igen förlorad tid. Det informationsmaterial som föreligger skall nu gå ut. Jag hoppas att det får genomslagskraft, och jag kan på nuvarande ståndpunkt inte se att något kan vinnas på att ytterligare pengar anslås. Skulle uppenbara brister uppstå, är jag naturligtvis beredd att ompröva min inställning.
Herr talman! Visst är det svårt att vinna igen förlorad tid genom att öka bredden på informationsinsatsen. Jag vill ändå tolka statsrådets senaste uttalande så, att om det visar sig att det finns en möjlighet för invandrarverket och riksskatteverket att öka bredden på och intensiteten i informationsverksamheten kommer regeringen att ställa sig positiv härtill.

Fru talman! Tillsammans med några andra ledamöter av denna kammare har jag i motion nr 977 till 1978/79 års riksmöte föreslagit att de kungliga privilegierna avseende jakt skall upphävas. Bakgrunden till vår begäran är den mer än 400 år gamla rätten för kungen att fritt bedriva jakt på kronans marker. Naturligtvis var det en kung som 1647 — med stöd av adeln —- införde denna kungliga förmån som sedan seglivat övervintrat och klarat sig undan, trots demokratins landvinningar i övrigt. Så småningom utvidgades rätten till jakt att omfatta alla jordägande. I mitten på 1800-talet uppluckrades även den bindningen, då olika arrendeformer började tillämpas. Den här utvecklingen har lett till att jakten i dag till mycket stor del sker på arrenderade marker. Detta har gjort det möjligt för även den jordlösa delen av befolkningen att jaga, och i främsta rummet kommer då älgjakten på höstarna. I dag kan de svenska älgjägarna räknas i hundratusental. Höga krav på skjutskicklighet, omdöme och teoretiskt kunnande ställs. Prov avläggs årligen. Miljonbelopp betalas årligen in till staten i form av arrenden, fällavgifter och jaktvårdsavgifter. Men kungen jagar fritt. Som utskottet anför disponerar kungen i dag nio kronoparker och två kronoegendomar med en sammanlagd areal på 96 776 ha för den kungliga älgjakten. Det är alltså nära 100 000 ha jaktmark till en enda persons disposition — utan kostnad. Dessutom finns en hovjägmästare, deltidsanställd av domänverket, som bl.a. har i uppgift att som överjägmästare leda och organisera kungajakterna. Inte heller detta kostar konungen eller hans familj någonting. Vad betalar då den vanlige jägaren för att få jaga älg? Som jämförelse kan jag ta Bohusdals revir, i vilket ingår kronoparkerna Halleoch Hunneberg som kungen jagar älg på. Där uttogs i höstas följande avgifter vid älgjakt. Älgkalv: 344 kr. Älgtjur med mer än tolv taggar: 2 060 kr. Övriga älgdjur: 1202 kr. Till dessa belopp tillkommer drygt 20 96 moms. Utskottet har i sitt betänkande behandlat denna motion tämligen kallsinnigt. Utskottet jämför kungens för älgjakt disponibla nära 100 000 ha med övrig domänverksmark som utarrenderas för älgjakt, ca 5 miljoner ha, och är tydligen nöjt därvid. Någon uppfattning om rättvisan i att en jägare utan kostnad disponerar sådana väldiga arealer för älgjakt har inte utskottet — i vart fall har det inte fått plats i betänkandet. Att dessa 5 miljoner ha delas av tusentals jägare som årligen inbetalar miljoner till staten för sin jakträtt nämns inte. Utskottet motiverar sitt yrkande om avslag på motionen med att hänvisa till den år 1977 tillsatta jaktoch viltvårdsberedningen, vars uppgift bl.a. är att se över jaktförfattningarna. Men, fru talman, — och nu får någon från jordbruksutskottet rätta mig om jag har fel — att man skall överväga och föreslå ändringar i kungens rätt till fri jakt på kronans marker nämns inte alls i utredningsuppdraget. Eftersom jag inte vågar hoppas på några initiativ från utredningen i den riktning som vi har begärt i motionen hade jag tänkt, fru talman, att yrka bifall till motion 977 till 1978/79 års riksmöte. Dock har en komplikation uppstått. Strax innan kammarens sammanträde började i dag upplystes jag om att det av formella skäl inte är möjligt att yrka bifall till motionen. Jag vet att näste talare, John Andersson från vpk, kommer att framställa ett yrkande med förslag att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till lagändring av innebörd att det kungliga privilegiet avseende jakt upphävs. Jag anser att detta helt överensstämmer med våra krav i motionen, och därför ber jag att på förhand få yrka bifall till det yrkande som kommer att framställas.
Fru talman! Detta betänkande från jordbruksutskottet berör några motioner om bl.a. jakt och viltvård. Dessa motioner tar upp vitt skilda förhållanden inom nämnda område. Det är inte min mening att företa någon genomgång av alla de motioner som behandlas, utan jag nöjer mig med att stanna vid en. Det är motionen 1978/79:977, som jag anser att det finns anledning att närmare beröra. Där yrkas att riksdagen beslutar om ett upphävande av det Jag delar helt motionärernas uppfattning på den punkten. Deras historieskrivning finns det kanske en del att invända mot. Den stämmer väl inte helt när det gäller den utveckling de talar om — från fåtalets privilegium till alla medborgares demokratiska rätt att bedriva jakt. Visserligen är dödsstraffet borttaget — på Gustav II Adolfs tid stadgades det ju att ”ofrälse man som dödade älg skulle mista livet”. Men av flera anledningar, vilka jag här inte skall beröra, torde det vara omöjligt med en sådan demokratisk rättighet som motionärerna talar om. Tvärtom visar den senaste tidens utveckling en annan, skrämmande tendens, där spekulationsintressen alltmer gör sig gällande i utbudet av jaktmöjligheter. Det handlar här om att svenska jägare ställs utanför jakten enbart av det skälet att plånboken är tunn. Jag har velat nämna denna utveckling som bakgrund till det konstaterande som motionärerna helt riktigt gör, nämligen att det finns kvarlevor från det gamla Feodalsverige. En sådan odemokratisk kvarleva är konungens rätt att fritt bedriva jakt på kronans marker liksom att denne enligt lagen om rätt till jakt är befriad från skyldighet att erlägga jaktvårdsavgift. I dag händer det att jaktmark, som jägare innehaft i många årtionden och som man med stor möda och uppoffringar sökt vårda på bästa sätt, genom mäklare saluförs till högstbjudande, ofta till utländska jägare. Många marklösa jägare betalar stora summor för några tunnland jaktmark. Många jägare saknar jaktmark eller har tvingats sluta jaga på grund av de stigande markarrendena. I detta läge har en enda person och hans jaktsällskap tillgång till jaktmarker på ca 96 000 ha — helt gratis och utan att behöva betala fällningsavgifter. Detta måste vara ett orimligt förhållande både med tanke på jaktmarkens storlek och med tanke på de särskilda bestämmelserna. Nu är det inte på det viset — om det är någon som skulle uppfatta det så — att jag är ute efter att frånta kungen möjlighet att jaga. Tvärtom förutsätter jag att domänverket skulle positivt handlägga en begäran om en lämplig jaktmark för kungens jaktutövande och att ett godtagbart arrende i vanlig ordning skulle åsättas marken. På detta sätt skulle stora markområden bli tillgängliga för marklösa jägare. Vidare skulle den odemokratiska kvarleva som motionärerna pekar på försvinna. Det måste vara en strävan att så många som möjligt får tillgång till jaktmark, och motionärernas förslag innebär att man tar till vara alla möjligheter i den riktningen när det gäller fördelning av jaktmarker. Jag brukar stödja bra förslag, oavsett varifrån de kommer. Det krav som framförs i motion 977 är enligt min mening riktigt. Motionärerna har rätt: feodala kvarlevor måste bort ur ett modernt samhälle som ställer krav på likhet inför lagen och demokratiska principer.

Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till detta särskilda yrkande.

Fru talman! Utskottets enhälliga bedömning av alla dessa med jakt sammanhörande frågor har varit att man inte nu bör gå in i olika detaljbeslut. Den år 1977 tillsatta jaktoch viltvårdsberedningen måste vara den instans som har de bästa möjligheterna att överblicka dessa frågor och att ta ställning till dem och lägga fram förslag i det här sammanhanget. Jag ber därför, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Utskottets talesman var föredömligt kortfattad i sitt anförande. Något annat var inte heller att vänta — det stämmer överens med den text som utskottet har offrat på motionen. Men, herr Einar Larsson, jag tror inte att det är så enkelt som här har gjorts gällande. I mitt inlägg uttryckte jag farhågor i fråga om beredningens befogenheter, men jag fick i det avseendet inte ett enda ord på vägen av utskottets representant. Alltså kvarstår mina farhågor när det gäller behandlingen av den här frågan fortsättningsvis, och jag ber att få instämma i det yrkande som framställts av John Andersson.

Fru talman!

Enligt en liten klausul som brukar läggas till efteråt är det alltid utredningen obetaget att göra på detta sätt. När ett riksdagsutskott, förhoppningsvis med riksdagens bifall, gång på gång säger sig förvänta att vissa frågor löses av utredningen, tror jag att detta får den effekt som Axel Andersson efterlyste, nämligen att frågorna också kan tas upp.

Fru talman! Jag tror att det med anledning av den förda debatten behöver göras några förtydliganden. Jag tycker att det är ett vittnesbörd om ordets makt över tanken när motionären talar om kungajakterna som en rest från det gamla Feodalsverige och menar att kungen skall jaga efter samma regler som andra jägare i landet. Axel Andersson talar om de här älgjakterna som om de vore ett privilegium för Hans Majestät Konungen personligen. Det är länge sedan det förhöll sig på det viset. Dessa älgjakter har blivit statsjakter och ingenting annat. De organiseras omsorgsfullt. Man kan säga att det inte går att hitta en bättre organisation av våra älgjakter. De här organiseras genom direkta kontakter mellan expeditionschefen i riksmarskalksämbetet och domänverket. På dem som inbjuds ställs mycket höga krav. Det skall vara duktiga Det är alltså en statsjakt det är fråga om och inte kungens personliga jakt. Liksom alla representationsjakter betyder denna jakt oerhört mycket. Jag tror att motionärerna talar emot de människors intressen som de vill tillgodose. I anknytning till älgjakterna kan miljonaffärer och mycket annat avhandlas, och därför bör vi, liksom nu, kunna ha dessa älgjakter på bolagsnivå, affärsnivå osv. På samma sätt bör det också finnas möjligheter för staten att utöva sin representation i samband med jakt. Vi kan se litet grand på vilka som har inbjudits till jakt under de senaste åren. 1972 var den franske ekonomioch finansministern här liksom också monsieur Deniau, medlem av EG-kommissionen. 1975 var president Kekkonen här och året därpå den italienske utbildningsministern och Mr. Winthrop Paul Rockefeller. 1977 var den spanske transportministern och den avgående danske ambassadören här och för två år sedan den västtyske jordbruksministern. Detta betyder kolossalt mycket med tanke på möjligheterna att kunna göra någonting utomlands. Jag har bara velat nämna detta för att visa att det, som sagt, inte är en fråga som gäller Hans Majestät personligen utan en statsangelägenhet. Vid dessa jakter kan vi visa upp god organisation, god älgtillgång osv. — till förmån för vårt eget land. Vad slutligen beträffar uttalandet att inte jaktutredningen skulle ha befogenheter att ta upp dessa frågor förstår jag inte riktigt vad motionärerna menar. Det kan väl inte vara meningen att vi i utskottets betänkande skall nämna varenda liten fråga, när utredningen har s.k. paraplydirektiv, som innebär att den skall ta upp alla frågor som är aktuella i sammanhanget — och där ryms denna fråga alldeles utmärkt väl. Det finns alltså ingen anledning att yrka annat än bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Ordets makt över tanken talade herr Wachtmeister om. Och det är klart att jag känner mig till freds när jag med min motion — även om man kan göra olika bedömningar av dess kvalitet — ändå har lyckats irritera moderaterna i församlingen så till den grad att herr Wachtmeister använde mycket av sin tid till att räkna upp en mängd honoratiores som inbjudits att jaga i Sverige. Men låt mig börja med problemet om det är statsjakt eller kungajakt som det är fråga om. Jag har av upplysningstjänsten fått en kopia av en arealförteckning avseende de kronoparker som är ställda till Hans Majestät Konungens disposition för jakt på högvilt. I mitt försök att översätta det här till svenska har jag funnit att jag vill kalla det för kungajakt, eftersom det är Hans Majestät som disponerar marken och alltså bestämmer hur jakten skall bedrivas, var och när —- inom fastställda ramar. Det här gäller en mängd revir i Mellansverige och södra Sverige: Strängnäs revir, Stockholms revir, Finspångs revir, Gullbergs revir, Kalmar revir, Bohusdals revir, Lindesbergs, Skinnskattebergs och Malingsbo revir. Det är alltså fråga om åtskilliga bitar. Sedan säger herr Wachtmeister att det här inte är någon stor fråga, utan en liten. Men principiellt är det en mycket viktig fråga.

När det gäller dem ställs det också krav på skjutskicklighet, teoretiskt kunnande och omdöme. Några sådana åligganden finns inte när det gäller kungen. Jag tror ändå att kungen som jaktintresserad sköter dessa saker, men jag vill göra det påpekandet som ett litet memento. Man behöver de här områdena för representationsjakt, sade herr Wachtmeister. Jag har inte alls samma uppfattning om representationsjaktens betydelse. Det ligger farligt nära gränsen när det gäller otillbörliga metoder för att sälja varor. Kan inte vi sälja våra produkter utan att tillgripa sådana här metoder är det illa ställt. Jag anser att problemet kan lösas genom att kungen får arrendera och betala sin jakt. Sedan får han bjuda in vem han vill.
Fru talman! Det förefaller som om det fortfarande finns några missuppfattningar om att man vartenda år skulle jaga på de kronoparker som står till förfogande. Det gör man inte, utan man kanske återkommer med flera års mellanrum. Om man skall bjuda hit utlänningar — främmande statsöverhuvuden och andra — gäller det ju att ha någonting att ge sina gäster, att inte ha marker som har haft ett alltför hårt jakttryck. Jag kan uppriktigt sagt inte förstå varför vi i Sverige skulle vara så skenheliga — förlåt uttrycket — att vi skulle säga att vi kan klara oss utan representation av något slag, att det är olaga marknadsföring osv., när man i varje annat land har sådana här representationsjakter, statsjakter. När vi har någonting särskilt att bjuda, såsom vi har med vår älgstam, skall vi väl utnyttja denna tillgång.
Fru talman! Det blir ännu värre, höll jag på att säga, med den upplysning som herr Wachtmeister nyss lämnade — att markerna inte brukas varje år, att det är långa uppehåll, att det ibland kan gå flera år innan man jagar på markerna. Det belyser ännu klarare vikten av att det görs något i den riktning som vi föreslår i motionen. Det är förmodligen inte heller herr Wachtmeister obekant att många av landets invånare i dag saknar möjlighet att jaga älg därför att det inte finns marker att arrendera. Är det då riktigt att av kungahuset disponerade arealer skall stå obrukade i jakthänseende, kanske flera år i rad? Jag tycker det är fullständigt felaktigt. Till sist får jag bara konstatera att det är en milsvid skillnad mellan min och herr Wachtmeisters uppfattning när det gäller representationsjakt. Vi kommer förmodligen inte närmare varandra om vi håller på att käbbla här. Jag bara noterar det.
Fru talman! Den milsvida skillnaden kanske beror på att jag som företagare har erfarenhet av vad representationsjakt kan betyda. Det har tydligen inte min motpart.

Fru talman! Först till frågan om att hänskjuta denna motion till utredning. Det finns enligt min mening ingen anledning att utreda frågan om likhet inför lagen. Det är förbluffande vilka argument man kommer med just när det gäller denna sak. Sedan till jaktmarkens storlek, dessa 96 000 ha. Det är orimliga arealer. Det finns ju inga möjligheter att fylla dessa jaktmarker — hur många högheter från utlandet som än plockas hit. Jag har fortfarande den bestämda uppfattningen att här måste snarast en lagändring till. Sådana här orättvisor kan vi inte fortsätta att behålla.

Fru talman! Jag skall inte bli så långrandig här i talarstolen. Det mesta om kreditkorten blev sagt redan i de debatter vi hade här i kammaren i december. Vidare finns i vår motion nr 216 en rad exempel från verkligheten ute i samhället, där olika kategorier av människor reagerat mot kreditkortens verkningar. Alla dessa exempel pekar på viktiga områden som måste belysas i en utredning, och det är därför som vi i motionen begärt att riksdagen skall ge regeringen besked om att dessa saker måste med när man skall besluta om direktiven. Varför nöjer vi oss då inte med formuleringarna i utskottet om att det är uppenbart att de förhållanden som motionärerna tar upp måste uppmärksammas? Orsaken är ganska enkel.

Något enskilt undantag bland de borgerliga ledamöterna finns — det visade interpellationsdebatten. Vidare skall man komma ihåg att denna utredning, vars direktiv vi nu diskuterar, påstås ha kommit till genom en feltryckning och genom att en borgerlig ledamot, som det beskrivs, inte hann in i kammaren. Om det nu inte var en feltryckning och om det var en medveten tidsmiss, så är dessa ledamöter bara ett par lysande undantag från den borgerliga inställningen. Regeringen tar alltså lätt på problemen och ser närmast kreditkorten som ett smidigt betalningsmedel med stordriftsfördelar i handeln, medan handelns folk protesterar mot spärrlisteeländet, en extra pålaga för de handelsanställda som de inte vill ha. Regeringen anser att kreditkorten har en utjämnande effekt på kreditgivningen, eftersom den som inte är så kapitalstark eller är en bra bankkund inte kan få vanliga banklån. Den som intet har skall alltså låna dyrare än den som är kapitalstark. Man kan strängt taget se det här som ett sparande i efterhand, sade ekonomiministern och tyckte att det drevs en kampanj mot kreditkorten. Vidare anser regeringen att de uppgifter som branschen, dvs. kreditgivarna, lämnat inte tyder på några betalningssvårigheter av större omfattning, medan 131 av 146 tillfrågade sociala myndigheter menar att många visserligen klarar sina kontoskulder men i stället kommer till socialen för att få hjälp till mat, hyra och kläder. G Detta är bara några exempel på regeringens lättsinne när det gäller frågan om kreditkorten. Lägger man sedan till det faktum att de borgerliga inte ville ha någon utredning alls utan kämpade emot så gott det gick här i kammaren, då finns det all anledning att kräva att vissa ståndpunkter kommer med i direktiven för den här utredningen. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion nr 216 av Lars Werner m.fl.
Fru talman! Det är ett enigt utskott som har redogjort för hur det här ärendet behandlats, och man har kommit fram till att det inte finns anledning för riksdagen att särskilt uttala vad direktiven för kontokortsutredningen skall innehålla. Det är ju praxis att riksdagen hanterar frågorna på det här sättet. Jag vill också vända mig emot Hans Petersson i Hallstahammar när han säger att den borgerliga majoriteten inte ville ha någon utredning alls på det här området. Diskussionen före jul gällde ju vilka vägar man skulle gå. Utskottets majoritet redovisade att flera utredningar var på gång, bl.a. konsumentverkets då alldeles nyligen startade utredning, som skulle följa upp de här frågorna mycket snabbt. Dessutom hade regeringen lovat att om verksamheten på kort sikt medförde olägenheter så skulle man ingripa. Mot den bakgrunden uttalade utskottet att konsumentverkets utredning och de övriga utredningar som var på gång var till fyllest och att en parlamentarisk utredning möjligen skulle fördröja bevakningen. Men det blev en parlamentarisk utredning, och det har vi noterat. Vi är övertygade om att de olika delfrågor som tagits upp i motionerna kommer att beaktas av den kommande parlamentariska utredningen. Det tror jag att både regeringen, som skall skriva direktiven, och de utredningsledamöter som skall tillsättas kommer att bevaka. Det ligger ju i utredningens intresse att belysa frågan i dess helhet. Mot den här bakgrunden yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Den utredning inom konsumentverket vars existens utskottsmajoriteten delvis stödde sin uppfattning på vid behandlingen av frågan om en utredning om kontokorten säger själv att den, bl.a. av konkurrensskäl, inte fått tillgång till alla de fakta som behövs för att göra en ordentlig kartläggning. Man har bl.a. inte fått de uppgifter man velat ha från de berörda kreditbolagen. Konsumentverkets utredning är alltså inte mycket att stödja sig på. Jag hänvisar återigen till den lättsinniga inställning som visas till hela detta problem, vilken bl.a. kom till uttryck i den mängd av argument som ekonomiministern anförde för att utvecklingen på detta område inte var något att oroa sig för. Man behöver bara läsa protokollet från den debatten för att bli på det klara med hur det förhåller sig på den punkten. Det behövs minsann pekpinnar för att något skall bli gjort på detta område. Herr Bohman sade vid det tillfället att han var motståndare till alla typer av pekpinnar, men jag tror att sådana ibland är absolut nödvändiga.
Fru talman! Vad Hans Petersson i Hallstahammar säger om konsumentverkets uttalande gäller den kartläggning som hade skett under sommaren 1979. Utredningen hade inte haft uppdrag eller resurser att gå på djupet med frågorna, och därför förklarade sig konsumentverket berett att göra en mera grundlig utredning av dessa frågor. Vi förutsätter att den utredning som sedan startats och vars arbete pågår kommer att ta upp sådana frågor som Hans Petersson pekat på, bl.a. konkurrenssynpunkter.

Fru talman! Jag kan inte finna annat än att detta har blivit en prestigeladdad fråga. Jag kan inte se vad det är för fel i att riksdagen beslutar att vissa viktiga synpunkter som har kommit fram skall tas med i direktiven. Det verkar som om man från borgerligt håll försöker ta upp något slags fördröjande strid på denna punkt genom att hänvisa till konsumentverkets utredning. Nu har ändå en utredning tillsatts — även om alla omständigheter som ledde till majoritet för detta beslut i kammaren inte är riktigt utredda — och då försöker man förhindra att det utfärdas klara direktiv för denna. Det är beklämmande.
Fru talman! Nej, det är alldeles fel att man försöker förhindra att klara direktiv utfärdas. Vi ställer oss bakom den parlamentariska utredningen och förutsätter att direktiven kommer att omfatta även de i motionen redovisade delfrågorna. Därmed följer vi också riksdagens praxis att inte lägga sig i utformningen av de direktiv som regeringen har att utfärda.

Fru talman!

Läkemedelsindustrin är en mycket lönsam verksamhet. Den är inte konjunkturberoende, utan tvärtom är det så att t.ex. lugnande preparat och sömnmedel är lättare att ”sälja” under hårdnande tider. Det finns i dag ungefär 3 000 registrerade läkemedel i Sverige. Åtskilliga av dessa är s.k. synonympreparat, dvs. kopior eller snarlika preparat med olika namn. Exakt hur mycket läkemedel som försäljs i landet vet man inte, eftersom försäljningssiffrorna är sekretessbelagda för att skydda läkemedelsindustrin från insyn och eventuell kritik samt för att inte en eventuell nedgång i försäljningen av ett visst läkemedel skall kunna medföra ”dålig reklam” för preparatet i fråga och på så sätt ytterligare dra ner försäljningssiffrorna. Man räknar i dag med att ca 1 miljard kronor årligen går till medicinsk forskning och att läkemedelsföretagen står för ca en tredjedel av detta belopp. Av läkemedelsindustrins forskningspengar går en stor del till s.k. beställd forskning hos enskilda forskare på olika statliga institutioner, både påss.k. grundforskningsnivå och på klinisk, praktisk medicinsk, nivå. Vi vet också att ungefär 200 milj.kr. årligen går till marknadsföring av läkemedel. Det är ett belopp som överstiger vad läkarutbildningen kostar landet varje år! Läkemedelsföretagen är precis som andra vinstdrivande företag helt inriktade på profit. Man forskar inte i första hand för att skapa läkemedel som kan tillgodose viktiga behov, utan det går ut på att producera läkemedel som går att sälja. Därför går en stor del av forskningsresurserna till ur samhällets synvinkel helt meningslös verksamhet. Det tillverkas ”konkurrentpreparat”, dvs. preparat som är i det närmaste helt identiska med tidigare lanserade läkemedel, på grund av att marknaden är tillräckligt stor för att rymma likvärdiga konkurrenter. På en lukrativ marknad kan även en liten andel vara lönsam. Som exempel kan nämnas olika antibiotika, varav många är helt likvärdiga, p-piller, lugnande medel och medel mot allergier. Forskningen inriktas då inte på att framställa ett nytt läkemedel utan på att finna ett nytt tillverkningssätt för ett gammalt preparat. Det är inte ämnets kemiska sammansättning man har patent på utan tillverkningsmetoden. Det här är slöseri med forskningsresurser — det borde vara uppenbart för alla! Ett färskt exempel är ämnet interferon. Det ämnet är känt sedan många år tillbaka för att ha god effekt mot virussjukdomar och vissa cancerformer, och inom de flesta läkemedelsföretag har forskningen varit inriktad på att först av alla finna en ekonomisk och lönsam metod att tillverka detta ämne. Det företag som blir först har miljardvinster att vänta, och de som inte hinner ända fram måste fortsätta sitt arbete med ämnet för att hitta en ny metod. Det företag som får patent och börjar tillverkning lämnar naturligtvis inte ut tillverkningsrätten, och det leder till att ett mycket viktigt läkemedel bara kan tillverkas i liten skala, trots att behovet av det är mycket stort. Statligt anställda forskare ”köps” upp av läkemedelsindustrin, som på så vis får tillgång till nya medicinska kunskaper som kan omvandlas till vinstgivande läkemedel eller testpreparat. Forskare som anställts vid privata företag förbinder sig också att om de slutar sin anställning inte fortsätta med forskning inom sitt gamla område på den nya platsen. Fru talman! Naturligtvis framställs det läkemedel som är både bra och nödvändiga. Men genom att industrin är vinstberoende tillverkas och marknadsförs också mängder av inte bara verkningslösa utan också rent skadliga ämnen, läkemedel, vilkas biverkningar är större än den medicinska nyttan motiverar. Distributionen av nya läkemedel sker som om det vore fråga om en ny tandkräm, ett nytt tvättmedel eller en ny konserv. Varje läkare får flerfärgsfoldrar om läkemedlet tillsammans med pennor, ölöppnare och andra leksaker som skall hjälpa till att inpränta det nya namnet. Läkemedelsföretagen bjuder på ”informationsmiddagar” med mycket sprit och resor. Någon kontroll av läkemedelsreklamen förekommer knappast alls. Det är fritt fram för varje tillverkare att föreslå sitt preparat för behandling av olika sjukdomar och symtom, och det är allmänt känt även bland läkare att ett läkemedels effekt ofta överskattas och att biverkningarna negligeras. De undersökningar man hänvisar till i reklamen har man själv inom läkemedelsindustrin bekostat. Ett läkemedels effekt och biverkningar kan fastställas först efter en längre tids användning inom sjukvården. Då saknas emellertid ofta resurser att föra ut information om eventuella negativa effekter, och den här ”motreklamen” får i regel mycket liten genomslagskraft. Socialstyrelsens ”motreklam” får årligen kosta bara 1 miljon, och det skall alltså jämföras med de 200 miljoner som industrin satsar på reklam för nya läkemedel. I dag har läkemedelsindustrin i stort sett fria händer. Att läkemedelsindustrin är i privata händer medför inte bara att den medicinska forskningen till stor del styrs av vinstintressen eller att skadliga resp. onödiga läkemedel får stor spridning utan tillräcklig kontroll från samhällets sida. Det leder också till att sjukvården får en felaktig och defensiv inriktning. Sjukvården påverkas till farmakologiska lösningar på sociala och psykologiska problem. På grund av att läkemedelsindustrin ständigt för ut och skapar en marknad för nya läkemedel mot olika sjukdomar och symtom minskar intresset för sjukdomens orsaker, och ändamålsenliga åtgärder döljs eller förbises. Det finns åtskilliga exempel på kritiklös lansering av läkemedel. Jag skall här bara påminna om några mycket kända: Neurosedyn lanserades som det idealiska sömnmedlet, helt fritt från biverkningar, och man fortsatte att sälja det i u-länder även efter det att de allvarliga biverkningarna hade blivit kända. Detsamma gäller Entero-Vioform, som ger obotliga nervskador men som fortfarande säljs i u-länderna, trots tusentals läkares protester. De vanliga barbituraten, liksom de kända läkemedlen Valium och Librium, salufördes också under decennier med hjälp av en reklam som förnekade att de var beroendeframkallande, detta trots att många obundna forskningsrapporter talade om kraftig tillvänjning och uttalade abstinensbesvär och beroende. Även heroin introducerades en gång som ett utmärkt medel vid behandling av morfinism. Våra vanligaste värktabletter — Albyl, Magnecyl etc. — har också så allvarliga biverkningar att det i dag skulle vara omöjligt att få dem registrerade som nya läkemedel. Vi inom vänsterpartiet kommunisterna kräver att läkemedelsindustrin skall förstatligas. Vi kräver också att samhällets kontroll över och insyn i läkemedelsforskning ökar, liksom att insynen i försäljningen av de olika läkemedlen ökar. Vi menar också att det måste bli förbud mot kommersiell läkemedelsreklam, så att man får stopp på felaktig information och ovederhäftig påverkan. Jag ber att få yrka bifall till motion 760 från vänsterpartiet kommunisterna, en följdmotion till motion 759. Fru talman! Den här frågan diskuterades för bara några månader sedan här i kammaren. Också då lät sig utskottet representeras av högermannen Erik Hovhammar. Herr Hovhammar tyckte då, och tycker väl fortfarande, att det är helt riktigt att den fria, privata marknadsekonomin skall få experimentera och göra vinst på människors sjukdomar och behov av hjälp av läkemedel. Herr Hovhammar trodde att om samhället fick kontrollen över den här verksamheten skulle servicen bli sämre. Erik Hovhammar hade principiella skäl mot ett förstatligande och tyckte att marknadshushållningen gav människor högre standard. Jag undrar om de som skadats av t.ex. Neurosedynpreparatet ställer sig bakom hans uttalande. Jag konstaterar att utskottet måste tycka att det är riktigt att den privata vinstjakten får förekomma inom läkemedelsindustrin. Man vill låta enskilda intressen sko sig på människors sjukdom och behov av hjälp och vård. Det är helt obegripligt. Särskilt obegriplig tycker jag socialdemokraternas tystnad i denna fråga är. På socialdemokratiska partikongresser har man vid flera tillfällen beslutat föreslå att läkemedelsindustrin förstatligas. Jag skall be att få citera ur protokollet från socialdemokraternas senaste partikongress. Man hänvisar till att redan 1975 års partikongress beslöt att ”i samhällets regi sammanföra den svenska läkemedelsindustrins verksamhet”. Man säger vidare att ”drivkraften i den privata läkemedelsindustrins verksamhet är det ekonomiska vinstintresset. Socialdemokratin tar avstånd från en ordning där människornas sjukdom görs till föremål för ekonomisk exploatering av privata kapitalintressen.” Jag konstaterar att socialdemokraterna är tysta i denna fråga trots att partistyrelsen har föreslagit och partikongressen beslutat att samhället på sikt skall ta över tillverkningen av läkemedel. Det är inte första gången vi slås av häpnad över socialdemokraternas tystnad i olika frågor här i kammaren, men jag skulle ändå vilja få en förklaring från socialdemokratiska ledamöter varför de accepterar utskottets skrivning, som tar avstånd från ett förstatligande av läkemedelsindustrin. Var står ni egentligen i denna fråga i dag? Har ni övergivit tanken på ett förstatligande eller inte? Varför talar inga socialdemokrater i denna principiellt viktiga fråga som rör människors hälsa och sjukdom?

Fru talman! Ett förstatligande av den svenska läkemedelsindustrin är, som också fru Lantz nämnde, en gammal och så gott som varje år återkommande fråga i riksdagen. För bara några månader sedan, närmare bestämt i november i fjol, avslog riksdagen en vpk-motion med ett yrkande av samma innebörd som det som har aktualiserats i motion 1979/80:760. Vid det tillfället hade jag här i kammaren en debatt med fru Lantz, varvid jag redovisade utskottets synpunkter på bl.a. läkemedelsindustrin i Sverige. Jag kommenterade vidare ganska ingående läkemedelsindustridelegationens delbetänkande. Självfallet kom också i den debatten till uttryck de skilda synsätt som fru Lantz och jag har i denna fråga. Fru Lantz är ju en trogen vän till planhushållning och socialisering, medan moderaterna förordar marknadshushållning och fri ekonomi. Fru Lantz har f.ö. i dag bekräftat den skillnaden. Som jag nämnde har bara några månader gått sedan vi senast hade denna debatt. Under den korta tiden har, såvitt jag har mig bekant, ingenting nytt inträffat utom att — och det är viktigt — näringsutskottet har fått bekräftat att läkemedelsindustridelegationen nu befinner sig i slutskedet av sitt synnerligen omfångsrika arbete.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
Fru talman! Jag konstaterar fortfarande att socialdemokratiska ledamöter håller alldeles tyst i den här debatten. Detta är en principiell fråga, och jag och mitt parti tycker inte att privata vinstintressen skall få styra vare sig forskningen på detta område eller försäljningen av läkemedel. Är det riktigt att man skall kunna göra vinst på människors sjukdom och behov av hjälp och sjukvård? Enligt det synsätt som utskottet har i dag är det riktigt, och jag är då väldigt förvånad över att socialdemokratiska ledamöter kan ansluta sig till den synpunkt som förs fram av Erik Hovhammar. Det här är en principiell fråga, och läkemedelsindustrin har i stort sett fria händer i dag. Både försäljningen och forskningen är profitstyrda. Man kan ju fråga sig hur morgondagens läkemedel skall se ut. På en kongress i Barcelona som gällde biologisk psykiatri för något år sedan pläderades för nya droger som skulle kunna upphäva sömnbehovet eller öka resp. minska minnesfunktionerna vid behov. Det är ju rent sanslöst, och det är sådana utvecklingstendenser som Erik Hovhammar ställer sig bakom, eftersom han anser att det skall vara helt fritt fram i sådana här frågor. För att samhället skall kunna styra den framtida inriktningen av den medicinska forskningen och sjukvården måste läkemedelsindustrin förstatligas. Det är människors enskilda behov och samhällsekonomiska hänsyn som skall styra både sjukvården och läkemedelsframställningen och inte de privata vinstbehoven. Det är både orimligt och farligt — det visar all erfarenhet mycket tydligt — att låta tillverkningen och försäljningen ligga i privata händer.
Fru talman! Får jag bara helt kort säga att ett förstatligande av den här industrin, liksom av andra industrier, inte löser problemen, och framför allt innebär det inga besparingar för konsumenterna. Jag hävdar bestämt detta, och jag har sagt i tidigare debatter att bl.a. servicen brukar i samband med förstatliganden bli sämre. Det har f. ö. i skilda sammanhang bekräftats här i Sverige. Vinstbegreppet har vi olika uppfattningar om. Är man planhushållare har man en uppfattning, är man marknadshushållare har man en annan. Jag vill bara erinra om att alla företag som skall bestå måste gå ihop och helst lämna överskott — det må sedan gälla statliga, kooperativa eller privata företag. Beträffande marknadsföringen och reklamen är det uppenbart att om vi skall gå ut och försälja svenska läkemedel i utlandet — vi exporterar ungefär hälften av det vi producerar — måste vi också ha en effektiv marknadsföring, och det kostar pengar. Det trodde jag attt.o.m. fru Lantz förstod vid det här laget. Fru talman! Jag har tidigare sagt att något nytt i denna fråga inte har kommit fram sedan vi diskuterade den i november, och jag tycker att fru Lantz får ge sig till tåls till dess att vi får läkemedelsindustridelegationens slutbetänkande. Därför har jag för dagen inget mer att tillägga i ärendet.
Fru talman! Då måste jag få fråga herr Hovhammar: Är det service att tillåta farliga och skadliga läkemedel? Är det service att låta människor vara försökskaniner åt den privata läkemedelsindustrin? Är det så man skall uppfatta ordet service? Vad som behövs är förstås ofarliga och bra läkemedel som tillgodoser människors behov. Men jag konstaterar att här är det marknadsekonomiintressena som skall få gå före människornas behov. Konsekvensen kan man i så fall bara ana: att vi skall privatisera sjukhusen och hela sjukvården.
Fru talman! Helt kort: Vi har i detta land myndigheter som kontrollerar läkemedels kvalitet och beskaffenhet. För den händelse dessa läkemedel är av mindre god beskaffenhet blir det också påtalat — det vet även fru Lantz.
Fru talman! Den kontrollen är det mycket dåligt beställt med. Det visar all erfarenhet av de skadliga och farliga preparat som vi i dag har.

Herr talman! Interpellation nr 126, framställd av Bertil Måbrink, om verksamheten vid Ljusne Kätting AB kan på grund av utlandsresa inte besvaras förrän den 29 februari.
301, och anförde: Herr talman! Sune Johansson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder som kan rädda gruvsysselsättningen i Persberg med anledning av att Uddeholmsbolaget bestämt sig för att lägga ner sin järnmalmsgruva i Persberg. Intill Persbergsgruvan ligger Gåsgruvan, som är en kalkstensgruva och som också ägs av Uddeholmskoncernen. Uddeholms AB har nyligen till industridepartementet meddelat att bolaget avser att påbörja undersök 65 att rädda gruvsysselsättningen i Persberg ningsarbeten av kalkstenskroppen i Gåsgruvan. Detta skapar direkt ökad sysselsättning i Gåsgruvan och kan även utgöra grunden för ytterligare framtida gruvsysselsättning i Persbergsområdet. Frågan om järnmalmshanteringen i Persberg omfattas av uppdraget för delegationen för mellansvensk gruvindustri. Delegationen har till uppgift att studera de möjligheter som finns eller kan skapas för att på sikt få en lönsam verksamhet inom den mellansvenska gruvindustrin. Delegationen beräknar att slutföra sitt arbete under våren 1980. Enligt vad jag har erfarit anser dock delegationen att möjligheterna att finna ny avsättning för malmproduktionen från Persbergsgruvan är ytterst begränsade. Innan delegationens uppdrag har redovisats är jag inte beredd att föreslå att regeringen vidtar några speciella åtgärder.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Min fråga berör den fortsatta nedläggning av järnmalmsgruvor som vi fått uppleva under senare år och som nu ser ut att drabba även Persbergsgruvan. Uddeholmsbolaget, som äger gruvan, har enligt uppgift vid MBL förhandlingarna visat ett totalt ointresse för fortsatt gruvdrift. Och här, liksom vid andra MBL-förhandlingar inom detta bolag, har företaget visat ringa intresse för de anställdas synpunkter och förslag. En nedläggning av Persbergsgruvan innebär att gruvan vattenfylls och att inom en nära framtid de ca 300 000 ton järnmalm dränks som man tidigare med hjälp av statligt sysselsättningsstöd på 75 20 förberett att ta upp. Borrningen är gjord — man behöver bara spränga loss malmen och transportera upp den. Sysselsättningsstödet, som i det här fallet torde ha uppgått till ca 2 milj.kr., skulle om jag minns rätt syfta till att trimma Persbergsgruvan för fortsatt drift. Jag känner väl till den svenska gruvnäringens problem och att Persberg ingalunda står utanför de svårigheter som gruvdrift innebär. Men det finns alternativ som de anställda och deras organisationer presenterat. Ett alternativ är en samkörning av Persberg och ett par andra mindre gruvor på kulsinterområdet i Bergslagen. Detta skulle kanske kunna vara en möjlig väg för att tillgodose efterfrågan på kulsinter och högvärdig råvara för specialstålsindustrin till mitten av 1980-talet. Det andra alternativet är det kalkprojekt som industriministern har berört i sitt svar. Detta projekt har Uddeholmsbolaget utvecklat med hjälp av statliga ränteeftergifter på andra statliga lån. Inom projektet har man prospekterat kalktillgångarna. Det krävs enligt uppgift en kapitalinsats på 200 000-300 000 kr. under de närmaste två åren för fortsatt prospektering. När jag nu har fått detta svar från industriministern vill jag fråga: Eftersom delegationen för mellansvensk gruvindustri inte är klar med sin utvärdering, vore det då inte riktigt att regeringen såg till att åtgärder vidtogs för att sätta stopp för en fortsatt nedläggning av nuvarande järnmalmsgruvor? Jag vill också påpeka att riksdagen i våras på förslag av näringsutskottet beslöt att tillkalla en utredning om den mellansvenska gruvindustrins framtid, men en sådan utredning har såvitt jag vet inte kommit till stånd. Även på den punkten borde industriministern kunna ge mig ett besked.
Herr talman! Det finns inga möjligheter att i dag gå in med åtgärder som skulle innebära någon form av förbud mot nedläggning av gruvor. Det måste vara företagen som i samråd med de anställdas organisationer bestämmer hur man ser på möjligheterna att fortsätta driften. Det är dessutom så, som jag antyder i mitt svar, att innan delegationen har kommit med sina analyser är det omöjligt att göra en helhetsbedömning av denna fråga. Vi måste inom industridepartementet avvakta delegationens utlåtande.
Herr talman! De anställda och deras organisationer har uttalat att man från bolagsledningens sida inte beaktar några av de alternativ som de lägger fram. Därför kan inte den aspekten anläggas, att detta skulle vara en fråga som avgörs i samråd mellan bolaget och de anställdas organisationer. De anställdas ambition är att innan man beslutar om fortsatt nedläggning skall man bevara denna gruvdrift i Persberg till dess att en ordentlig utvärdering av malmoch gruvförhållandena i Mellansverige har gjorts. Jag tror att det blir litet svårt — det måste väl också industriministern erkänna — för förslagsställare av olika slag, oavsett om de sitter i kommande statliga utredningar eller i delegationer, att redovisa några alternativ på detta område, om man inte från regeringens sida är beredd att ingripa för att se till att den malmbas man förfogar över i dag i Mellansverige också finns. Eljest föreligger risk för att man inom en nära framtid inte har någonting att basera sina förslag på. Dessutom jobbar man inom Gruvindustriarbetareförbundet med olika alternativ, bl.a. detta med samkörning, som jag nämnde i mitt tidigare inlägg. Det finns alltså förslag från de anställda som industriministern borde sluta till sitt bröst så snart som möjligt. De kan nämligen vara värdefulla. Min följdfråga är: Har industriministern några kontakter med de gruvanställda i denna fråga, eller är kontaktytan bara bolagsledningen?
Herr talman! Vi har för ögonblicket inte haft några kontakter med de fackliga organisationerna. Men jag ställer gärna upp på överläggningar nu när delegationen kommer med sitt förslag. Jag är angelägen om att de anställdas organisationer får ge sin syn på utvecklingen.
Herr talman! När det gäller frågan om kalkprojektet i Gåsgruvan i Filipstad har jag fått uppgifter om att man från Uddeholmsbolagets sida inte skulle vara intresserad av att gå vidare. Nu har industriministern sagt till mig att Uddeholmsbolaget har varit positivt till en fortsatt prospektering på detta område. De olika uppgifterna kan kanske bero på vid vilken tidpunkt dessa informationer har kommit från Uddeholmsbolaget. Jag har fått uppgiften så sent som i dag att Uddeholmsbolaget inte skulle vara intresserat av att fortsätta prospekteringen. Vi får kanske låta framtiden utvisa vem som har rätt i detta sammanhang. Men har industriministern säkra indikationer på och uppgifter om att kalkprojektet verkligen kan bli någonting för att skapa alternativ sysselsättning, så vore det bra om han meddelade det redan nu.

Herr talman! Anders Högmark har frågat mig om man inom industridepartementet har tagit del av den kritik som riktas mot stödets konstruktion och, om så är fallet, vilka åtgärder jag avser att vidta för att om möjligt ändra stödets utformning. Anders Högmark antyder att den reform av det regionalpolitiska stödet som genomfördes förra året skulle ha inneburit en försämring, särskilt när det gäller stödets inverkan på nyetableringsprojekt. Som jag uppfattar Anders Högmark syftar han på borttagandet av räntebefrielsen i samband med lokaliseringslånen. När reformen genomfördes förra året framhöll utskottet att om erfarenheterna av den nya ordningen blir negativa bör det övervägas att återinföra ett system med räntebefrielse. Jag är medveten om att slopandet av räntebefrielsen på flera håll upplevs som en försämring. De avskrivningslån som ersätter räntebefrielsen ger inte samma möjlighet att täcka inkörningskostnader vid nyetableringar och expansioner som räntebefrielsen gav. Däremot innebar reformen att stödet förstärktes på andra punkter. Exempelvis är stödet inte längre begränsat till byggnadsoch maskininvesteringar, utan även andra åtgärder, som produktutveckling och marknadsföring, kan stödjas. Dessutom kan stöd numera utgå till alla verksamheter inom näringslivet som är av regionalpolitiskt intresse. Sammanvägt har reformen inneburit en förstärkning av det regionalpolitiska stödet. Jag kommer dock att noga följa effekterna av de förändringar som genomfördes den 1 juli förra året i det regionalpolitiska stödsystemet. I den mån så behövs är jag beredd att föreslå regeringen att lämna förslag till riksdagen om förändringar.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag aktualiserar den är att man ute i landet börjar inse vilka effekter omkonstruktionen av det lokaliseringspolitiska stödet får just när det gäller arbetet med nyetableringsprojekt. När riksdagen fattade beslutet om det nya regionalpolitiska stödet betonades dess karaktär av inledningsstöd. Erfarenheterna från en lång rad nyetableringsprojekt pekar också entydigt på att just de två tre första åren är avgörande för om ett projekt skall lyckas eller ej. Den nuvarande konstruktionen med lokaliseringslån jämte avskrivningslån har emellertid i själva verket försvårat eller omöjliggjort en koncentrerad stödinsats under de två första åren. Detta gäller framför allt projekt inom stödområdena 1 och 2 Vid en VD-sammankomst i utvecklingsfonderna för någon vecka sedan gavs klara vittnesbörd om detta från flera län. Jämfört med tidigare regler med räntebefrielse i samband med lokaliseringslån upplevs det nya stödet som mindre attraktivt när det gäller att få i gång nya projekt. För redan i gång varande företag som ytterligare bygger ut innebär stödet däremot klara finansiella fördelar, vilket industriministern också påpekar i sitt svar. Stödet kan nu omfatta investeringar i såväl marknadsföring och produktutveckling som rörelsekapital. I samband med den omfattande omstrukturering som bl.a. skogsindustrin och troligen också den manuella glasindustrin står inför i Kronobergs och Kalmar län kommer många kommuner att drabbas utomordentligt hårt. Vid sådana tillfällen talas det ofta om ersättningsindustrier, nya företag, utveckling av nya idéer och projekt. Även industriministern talade mycket om detta i måndags vid ett besök i Kronobergs län. Men allt detta kräver kapital, och riskerna är ofta betydande, för lönsamheten är utomordentligt pressad under de första åren; Många gånger förbrukas det egna kapitalet i en sådan omfattning och takt att ett akut likvidationstvång ganska omgående blir följden. Det är därför som det är så viktigt att man under de två första åren har ett stöd som är väl utformat. Herr talman! Jag har utifrån mina värderingar ingen överdriven tro på att samhället kan skapa nya företag och ny sysselsättning. Jag tycker däremot att det är rimligt att begära att samhället inte försämrar instrumenten för att stimulera nyetableringsverksamheten. Jag vill avsluta med att fråga: Tycker industriministern att det är rimligt att exempelvis ett nyetableringsprojekt som nu ligger i 10-miljonersklassen får vidkännas en merkostnad på mellan 1 och 1,5 miljoner på grund av det nya systemets konstruktion?
Herr talman! Jag vill betona angelägenheten av att man väger samman alla komponenter i reformen. Man kan då få en i viss mån annan bild än den som här åberopas. Men när det gäller den praktiska handläggningen av stödet i dess nuvarande utformning vill jag samtidigt erkänna att jag har funnit att den reform som riksdagen fattade beslut om och som utskottet också antydde en viss osäkerhet inför inte har en helt gynnsam effekt. Som jag sade i svaret är jag beredd att när ytterligare erfarenheter av stödets effekter har samlats eventuellt återkomma till riksdagen med förslag om förändringar.
Herr talman! Jag tackar industriministern för det svaret och ser det som en antydan om att man ganska snart kan se sig tvingad att göra vissa förändringar för att uppnå det tidigare stödets effekt. Ute i landet finns det alltså klara exempel på att man, som jag nämnde förut, går miste om ca 1 milj.kr. i stöd under de två första åren. Vissa nyetableringsprojekt riskerar att helt läggas ned på grund av att det mycket snart inträder likvidationstvång då aktiekapitalet är förbrukat. Herr talman! Jag uppfattar emellertid svaret som positivt. Med tanke på de erfarenheter som nu erhålles i olika delar av landet kan man tydligen förvänta sig förslag om ganska snara förändringar när det gäller det regionalpolitiska stödets konstruktion.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig dels om jag avser att vidta några åtgärder för att söka förhindra Electrolux uppköp av Grängesberg, dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka fortsatt koncentration inom näringslivet och i stället främja en decentralisering av makten. Gränges AB har i sin bolagsordning ett s.k. utlänningsförbehåll. Det innebär att utländska företag och svenska företag utan utlänningsförbehåll endast får förvärva en mindre del av bolagets aktier, nämligen mindre än 20 70 av röstetalet för bolagets samtliga aktier och mindre än 40 96 av bolagets hela aktiekapital. Bolagsordningen för AB Electrolux saknar utlänningsförbehåll. Om Gränges AB önskar ta bort utlänningsförbehållet och därigenom göra alla aktierna i bolaget fritt överlåtbara till Electrolux, måste bolaget enligt en lag från år 1916, den s.k. inskränkningslagen, först inhämta tillstånd av regeringen. Sådant tillstånd skall enligt en år 1973 gjord ändring i inskränkningslagen inte lämnas, om det strider mot väsentligt allmänt intresse. Jag har erfarit att Gränges AB ämnar ansöka hos regeringen om att få ta bort utlänningsklausulen. Jag kan inte nu uttala mig om hur regeringens prövning av ärendet kommer att utfalla. När det gäller den andra frågan vill jag framhålla att vi redan nu har en lagstiftning mot skadlig konkurrensbegränsning. Vi har emellertid inte f. n. någon lagstiftning som gör det möjligt för samhället att utöva kontroll över företagsfusioner i allmänhet. Två statliga utredningar har nyligen lagt fram förslag som båda innebär en viss kontroll av fusioner. Den ena utredningen — konkurrensutredningen — har som frågeställaren antytt föreslagit bl.a. ett system för kontroll av företagsförvärv i syfte att förhindra sådana följder av konkurrensbegränsning som är olämpliga från allmän synpunkt. Den andra utredningen — den s.k. Eckerbergska utredningen — har bl.a. föreslagit att de nyss berörda reglerna i inskränkningslagen byggs ut, bl.a. för att möjliggöra en bättre kontroll av utländsk företagsetablering här i landet. Man var emellertid inom utredningen oenig om den närmare utformningen av lagförslagen. Båda dessa utredningar bereds f. n. i regeringskansliet.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga som inlämnades den 22 januari, samma dag som Electrolux uppköp av Gränges meddelades. Det är en intressant möjlighet som Nils Åsling pekar på i sitt svar, nämligen den att regeringen genom att säga nej till en begäran om borttagande av utlänningsklausulen i Grängesbergsbolaget skulle kunna förhindra denna stora företagsfusion. Jag vill uttrycka förhoppningen att regeringen säger nej. Det här skulle ju vara en av de största företagsfusioner som någonsin har ägt rum i vårt land. Genom uppköpet av Gränges blir Electrolux det största företaget i Sverige, räknat efter antalet anställda. Det här är inte den enda stora fusion som har ägt rum under den senaste tiden. Jag kan erinra om Saléns och Johnsons köp av NK-Åhléns. Nya stora fusioner förutspås av fackpressen. Sådana här fusioner, dvs. sammanslagningar och uppköp, är ingenting nytt inom näringslivet. Under åren 1969-1976, på åtta år, redovisades sammanlagt ca 4000 fusioner. Åren 1946-1971 var siffran 3500. Takten i koncentrationsprocessen ökar alltså på sikt. Fusionerna innebär en ökning av den ekonomiska maktkoncentrationen inom det privata näringslivet. Denna ekonomiska maktkoncentration kan inte vara ett samhällsintresse. Den innebär ännu mer ökad makt för en liten grupp i samhället. Den innebär en utveckling som står i strid med demokratins principer om att makten skall utgå från folket. Sedan mer än två år ligger det hos regeringen ett betänkande från den s.k. konkurrensutredningen. Där föreslås bl.a. regler för prövning av företagsförvärv. Regeringen skulle enligt förslaget kunna ingripa mot förvärvet med förbud eller åläggande för viss tid eller t. v. Fusioner av typen Electrolux-Gränges skulle kunna förbjudas. Kan industriministern på regeringens vägnar tala om varför detta utmärkta förslag inte redan — efter två år — resulterat i en proposition? Medan regeringen grubblar fortsätter finansherrarna att göra sina s.k. klipp. Det är verkligen hög tid att vi får denna lagstiftning, som kan användas mot fusioner. Regeringen grubblar möjligen också på en annan fråga. Skall ägarna av Grängesaktier få göra stora vinster genom att regeringen medger befrielse från reavinstbeskattning? Några av de stora ägarna till Grängesaktier har ju varit verksamma i samband med affären. De tjänar miljoner på densamma. Det skulle strida mot god moral om de och andra skulle tjäna ytterligare summor genom skattebefrielse.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har en benägenhet att måla allt i vitt och svart eller möjligen i rött och svart. Den här frågan är ganska komplicerad, och man kan inte entydigt säga att en fusion är bra eller dålig. Här gäller det att se till de reella förhållandena, om det är reella strukturvinster att göra med-en fusion. Det får då vara avgörande för regeringens ställningstaganden i dylika fall. Låt mig så fokusera intresset kring Electrolux-Gränges-affären. Den kommer, som jag sade, sannolikt att bli föremål för en prövning enligt 1916 års lag. Vi kommer att överväga om det strider mot väsentligt allmänt intresse att ta bort utlänningsklausulen. Vi kommer att beakta de tillgångar av olika slag som Gränges har och de eventuella integrationseffekter som uppkommer om Gränges och Electrolux fusioneras. Jag skall naturligtvis inte nu föregripa den beredningen, och ett svar på den frågan får komma i sinom tid. Prövningen sker därför att Electrolux saknar utlänningsförbehåll i sin bolagsordning, vilket skulle kunna innebära att det i sin tur förvärvades av en utländsk köpare utan prövning enligt inskränkningslagen. Om Electrolux skulle finna det lämpligt att sätta in en utlänningsklausul i sin bolagsordning innan Grängesköpet kommer till stånd bortfaller prövningen enligt 1916 års lag. Lageni fråga har flera ofullkomligheter, det är jag beredd att erkänna. Det var därför den Eckerbergska utredningen tillsattes. Att inte något resultat kommit ut av den ännu beror dels på remissförfarandet, dels på att det beredningsarbete som pågår i regeringskansliet har fördröjts genom regeringsskiften etc. Men nu arbetar en arbetsgrupp med målsättningen att föreslå en modernisering av lagstiftningen.

Herr talman! En fusion kan vara bra eller dålig, sade industriministern. Jag är inte riktigt av samma uppfattning som han på den punkten, men låt oss utgå från industriministerns förutsättningar. Då vill jag fråga honom: Anser industriministern att denna fusion mellan Electrolux och Grängesberg är en bra eller en dålig fusion? Det har från fusionsherrarna själva sagts att Electrolux uppköp av Gränges skulle ingå i något slags rationalisering eller integration. Fakta visar emellertid att det är ett rätt smalt sortiment som förenar de båda företagen. Avgörande torde ha varit rent finansiella motiv. Electrolux kan lägga beslag på övervärden i Gränges stora kraftsektor på ca 600 milj.kr. Dessutom kan man utnyttja förlustavdrag i storleksordningen 800-900 milj.kr. enligt uppgifter i fackpressen. Gränges alla industrier får man på det sättet praktiskt taget gratis. Anser industriministern att ett utnyttjande av förlustavdrag på detta sätt är fördelningspolitiskt acceptabelt? Jag anser det inte. Hela detta bollande med s.k. förlustavdrag är utmanande mot majoriteten av folket som tyngs av hårda skatter och allt snabbare stigande priser. Men tillbaka till min inledande fråga: Är det en bra eller en dålig fusion? Det är två år sedan de här båda utredningarna avlämnades. Jag har all respekt för det remissförfarande som måste genomgås. Vi har inte heller kunnat göra något åt regeringsskiftena, varken herr Åsling eller jag tydligen, och det är givet att dessa har fördröjt arbetet Men nu har det gått två år, och det får inte dröja ytterligare ett eller flera år till innan vi får en förbättring av konkurrenslagstiftningen — en sådan är oundgängligen nödvändig.